Herr talman! Här har talats en del om frågor som kan överlämnas till trafikpolitiska utredningen. Såsom ledamot av den vill jag gärna säga några ord. Jag har också uppfattningen att det inte bara är att lasta på en utredning en mängd frågor som den skall ta upp till behandling. Jag tror att den här utredningens arbete kommer att bli långvarigt nog ändå. Men det är litet skillnad mellan — som mittpartierna föreslår — att överlämna frågor till övervägande inom utredningen och att, som vi föreslagit i vår motion, göra vissa uttalanden som skall tillställas regeringen och utredningen. Varje parti måste ändå under den tid utredningen arbetar ha full rättighet att ge uttryck för sin speciella uppfattning just i de trafikpolitiska frågorna. Jag förstår inte herr Lothigius som säger att han själv avstår från att lägga fram förslag motionsvägen på grund av sitt ledamotskap i utredningen men tydligen har full förståelse för att man från andra partiers sida försöker lasta på utredningen arbete. Det spörsmål som togs upp när det gäller 24-meterslängden och styrning av trafiken riktade sig mot kommunikationsministern, och jag vill inte ingripa därvidlag. Men jag tror att den liknelse som herr Lothigius gjorde när det gällde dragspelsmusik och luftåtgången i det sammanhanget inte kan gälla moderna typer av dragspel. Jag tycker att det mer påminde om ett gammalt Magdeburgerspel. Jag kan nämna i detta sammanhang att jag i min ungdom spelade saxofon. Det gick åt mycket luft till det också, men den luft som jag eventuellt har kvar från den tiden skulle jag gärna vilja använda till att understryka just behovet av att vi får till stånd en debatt om 24-meterslängden och styrningen av trafiken.
Herr talman! Att jag ansåg enigheten vara någonting historiskt berodde på att skrivningarna var så likartade att man egentligen skulle ha behövt förstoringsglas för att se skillnaden. Det var så jag menade när jag talade om ett historiskt dokument. Jag måtte tydligen ha talat mycket otydligt, eftersom den värderade vice ordföranden i trafikutskottet uppfattade det så, att jag skulle ha talat om ett annat land än Sverige. Det är faktiskt Sverige jag har talat om. Min kritik har gällt att verksamheten vid SJ inte är tillräckligt rationell och tekniskt väl framme och att man inte har varit på alerten. Jag har gjort en jämförelse med bilismen och sagt att industrin kunnat förändra bilen och göra den modern, så att allmänheten i så stor utsträckning har kunnat använda den, samtidigt som SJ inte haft förmåga att modernisera sin teknik i tillräcklig grad. Med tanke på den standard som vi skryter med att ha i detta land tycker jag att vi borde bedriva någon försöksverksamhet som är jämförbar med den som förekommer i vissa andra länder, t.ex. Japan, Frankrike, Amerika. Jag tycker att vi redan borde projektera på ett helt annat sätt och pröva möjligheterna att t.ex. använda miljövårdande svävartåg, som går fram ovanför marken, så att ”den goda jorden” kan odlas ändå. Vi borde ligga längre framme i projekteringen på sådana områden och mera tala om det än vad vi gör för närvarande. Det är där min kritik har satts in. Jag har velat inskränka mig till detta område. I övrigt tycker jag att man, på grund av att utredning pågår, inte varje år behöver ta upp en stor trafikpolitisk diskussion i alla avseenden. Vårt parti har inte gjort det, eftersom vi nu diskuterar frågorna i en intern utredning.

Herr talman! Här har redan så många försökt att med olika slag av antydningar och vitsar beteckna den här diskussionens innehåll att jag, herr talman, tar risken att betrakta oppositionens hittillsvarande deltagande i debatten om järnvägen som en ren skendebatt. Om man menar allvar i en trafikpolitisk debatt kan man inte såsom de borgerliga partierna här vill göra komma ifrån vissa ställningstaganden. Man kan inte, såsom hittills har skett i debatten, gå runt vissa grundläggande frågor förrän denna debatt har nått sitt slut. Innan jag går in på vissa principiella frågeställningar skall jag något beröra det som hittills har sagts av oppositionens ledamöter. Jag bortser från de insinuationer som herr Sven Gustafson i Göteborg gjorde sig skyldig till visavi majoritetens skrivning respektive reservationerna. Jag betraktar det som ett försök att slingra sig förbi allvaret i debatten att med vad jag nästan betraktar som slag under bältet försöka misskreditera de socialdemokratiska reservationerna. Men det må vara glömt nu. Vad herr Gustafson i Göteborg märkligt nog hade irriterat sig över var att reservationerna var så långa. Han gjorde alltså en gradskillnad mellan en femsidig majoritetsskrivning och en sexsidig reservation. Det är inte på det sättet vi skall föra en allvarligt menad trafikpolitisk debatt i riksdagen, utan vi bör snabbt försöka komma in på sakfrågorna. Och när det gäller sakfrågorna har debatten hittills, åtminstone av vad som sagts från oppositionens sida, knappast fört diskussionen om trafikpolitiken framåt. När man läser majoritetsutlåtandet i trafikutskottet finner man en del ting som det finns anledning att uppehålla sig litet vid. Läsningen av majoritetsskrivningen ger inte någon ökad klarhet om hur man på den borgerliga sidan med ansvar för samhällsekonomin och resursanvändning vill att transportsektorn skall utvecklas.

Sedan håller man fritt från vänsterpartiet kommunisterna genom att utan något verkligt referat av vänsterpartiet kommunisternas partimotion skriva bort den med några snäva vändningar. Centerpartiets och folkpartiets partimotioner skrivs alltså in i majoritetsutlåtandet, och sedan skall detta jämte motioner, tänker man sig, överlämnas till trafikpolitiska utredningen så att den skall få vägledning och stadga i sitt betänkande. Vad är det då centerpartiet vill att trafikpolitiska utredningen skall beakta? Jo, det är först och främst att trafikpolitiken skall verka för en decentralistisk lokaliseringsoch regionalpolitik. Centern har en märklig förmåga att ge vissa vettiga grundtankar en tråkig utformning. När vi exempelvis i direktiven till den trafikpolitiska utredningen talar om samhällets strävan att verka för en balanserad regionaloch näringspolitisk utveckling, när vi i direktiven talar om en balanserad befolknings-, bebyggelseoch sysselsättningsutveckling, då talar man inom centern om ett decentralistiskt samhälle. Det är tongångar som ger intryck av att det gamla Svea rike på nytt skall sönderfalla i småriken. Man talar om att goda kommunikationer till rimliga priser skall erbjudas de enskilda människorna och att näringslivets behov av transporter skall tillgodoses. Det vill jag gärna hålla med om. Trafikpolitiken skall syfta till så låg energiförbrukning som möjligt, säger man. Det är naturligtvis inte heller något fel. Vad jag förstår kommer ändrade prisförutsättningar på energiområdet att slå igenom i ändrade kostnadsrelationer mellan trafikmedlen som automatiskt återverkar på trafimedlens attraktivitet. Detta kommer sålunda att i olika hänseenden gynna järnvägstrafiken. Jag vill gärna här ha sagt att med sådana skrivningar som majoriteten har slår man in öppna dörrar. När vi vet att vi inom ett par år från nu får ett avgörande trafikpolitiskt ställningstagande i riksdagen är frågan egentligen bara: Hur många öppna dörrar skall man slå in i avvaktan på den avgörande trafikpolitiska debatt som vi alla hoppas kunna ha om halvtannat år? Vad jag har sagt här har på ett belysande sätt också dokumenterats av trafikutskottets vice ordförande. Centerns partimotion talar om behovet av en omprövning av trafikpolitiken. Det är förvisso inget nytt. Men sedan finns det en skrivning på s. 10 i majoritetsutlåtandet om trafikpolitikens syfte, som skulle kunnat stå i 1963 års trafikpolitiska motioner. Den första frågan man ställer sig är: Vad är det utskottsmajoriteten vill? Den som läser översta stycket på s. 10 i majoritetsutlåtandet finner en skrivning som absolut hör hemma i 1963 års trafikpolitik. Och den menar man skall kunna utgöra underlag för en ny trafikpolitik. Det är förvirrande. Man måste mena det ena eller det andra — man kan rimligtvis inte mena allt! Min första fråga i denna debatt blir: Vad avses med stycket överst på s. 10 i majoritetsbetänkandet? Sedan måste man enligt centerpartimotionen ha maximitaxor för resor med tåg och flyg. Hur räkningen till skattebetalarna för den förutfattade meningen kan komma att se ut och hur den kan komma att påverka möjligheterna att tillgodose andra angelägna samhälleliga ändamål får man inget besked om. Och hur denna förutfattade mening om den trafikpolitiska målsättningen kan komma att stämma med majoritetens krav på en förutsättningslös prövning av taxesättningen med hänsyn till den fortsatta utformningen av kostnadsansvaret får vi heller inte något svar på. Inte kan man hålla på så här och gå som katten kring en het gröt i varje fråga, bara för att man önskar åstadkomma en viss politisk inriktning av den allmänna debatten kring trafikfrågorna — något annat kan det inte vara tal om — till den dag då vi i denna riksdag definitivt skall besluta om en ny trafikpolitik! Alla partier tycks ju i huvudsak vara eniga om att den nya trafikpolitiken bör beslutas så snart som möjligt. Vad tjänar det då för syfte att i år skriva ett majoritetsbetänkande som bara för den borgerliga enighetens skull måste ta med allt som redan finns och som nu gäller och dessutom allt som man vill skall gälla i framtiden i fråga om trafikpolitiken? Man talar i majoritetsskrivningen om behovet av trafikförsörjningsplaner, som om man inte visste att det sedan tre år pågår ett hela landet omfattande intensivt regionalt trafikplaneringsarbete. I tre år har vi hållit på med det som man i majoritetsskrivningen säger sig vara intresserad av! Sedan skall herr Sven Gustafson i Göteborg komma och tala om långa reservationer! Man ger kommunikationsdepartementet en uppsträckning — och det må vara hänt. Men vad är det för uppsträckning som man ger departementet? Jo, man säger att departementet måste ägna större uppmärksamhet åt samordningsfrågorna. Med tanke på att departementet har initierat samordningsoch trafikplaneringsarbetet och sedan helhjärtat engagerat sig i att stödja, främja och följa upp det arbetet gör denna mästrande och efterkloka ton åtminstone på mig ett minst sagt märkligt intryck. Men det må vara att man vill sätta upp en pekpinne mot departementet — jag tar inte illa vid mig av det. Departementet skall, säger man, ägna större uppmärksamhet åt samordningsfrågorna. Men samtidigt vill man ta ifrån departementet dess självklara uppgift genom att tillskapa ett särskilt organ under departementet för trafiksamordning. Är det någon som nu kan hänga med? Man skall ha ett särskilt organ under departementet för samordningen! Den motionsskrivningen har inspirerat majoriteten att begära att trafikpolitiska utredningen skall pröva samordningsfrågorna. Även folkpartiet har som sagt en partimotion med det tänkvärda innehållet att den bör överlämnas till trafikpolitiska utredningen. Också här talas — ehuru i något lägre röstläge — om bristerna i 1963 års trafikpolitiska beslut. Man talar om behovet av en integrerad trafikpolitik, som tar till vara de olika trafikmedlens specifika förtjänster, och säger att rationaliteten bjuder att de hittills ganska strikta gränserna mellan olika transportsätt sprängs. Det säger man samtidigt som centerns trafikpolitiska program innehåller kravet — det framförs inte i detta sammanhang — att man skall pröva statliga kreditgarantier till åkeriföretagen. Detta sker samtidigt som man arbetar för järnvägens framtid — nya sträckningar av inlandsbanan, osv.! Man talar hos folkpartiet om enhetslastteknik och kombinerade transporter som om det var något nytt, nu när hela transportnäringen är inriktad just på detta och när den pågående trafikplaneringen på godstransportsidan syftar till att främja en sådan utveckling. Man skall bygga fler industrispår. Om detta behöver vi inte ha några delade meningar — huvudsaken är att vi har industrin med oss. Vi skall inte bygga industrispår med mindre än att industrin har behov av dem. Det kanske vi bör ha ett resonemang med industrin om. Det är inte så enkelt, som herr Gustafson och andra tror, att intressera industrin för detta. Vi gör många försök just nu för att få industrin intresserad av industrispårsbyggande. Erfarenheterna hittills, herr Gustafson, är inte alltför goda när det gäller industrins intresse att använda järnvägstransporter till och från sina fabriksanläggningar. Centerpartioch folkpartimotionärerna vill utreda med luftfarten sammanhängande problem och man vill i folkpartiet ha mer preciserade direktiv om sjöfarten. Majoriteten i utskottet har också förutsatt att luftfarten görs till föremål för särskild utredning. I fråga om sjöfarten gäller att trafikpolitiska utredningen redan tidigare fått tilläggsdirektiv på begäran av riksdagen. Eftersom de direktiven ger utredningen utrymme att i stort sett ta upp vilka sjöfartsproblem som helst så har utskottsmajoriteten insett det orimliga i att begära mer preciserade tilläggsdirektiv, särskilt som någon närmare uppfattning om vad sådana tilläggsdirektiv skulle handla om inte redovisats. Det räcker inte med detta. Majoriteten har tagit in folkpartiets s.k. järnvägspolitiska program i betänkandet och skrivningen innehåller synpunkter och krav som verkligen är allvarliga med tanke på den omsorg vi rimligen bör ha om vår järnvägstrafik och dess möjligheter att i fortsättningen göra sig gällande på transportmarknaden. Man vill ha s.k. klargörande uttalanden om järnvägens framtida roll, för att undanröja tveksamhet härvidlag. Dessa klargörande uttalanden skall också i närmare angivna hänseenden innefatta deklarationer om det fortsatta bevarandet av trafiksvaga bandelar. Man vill alltså avskärma sig från möjligheten att framöver — med hänsyn till en trafikoch samhällsekonomisk utvärdering — förutsättningslöst pröva den lämpliga utformningen av trafikförsörjningen. Det är inte mer än ett par år sedan riksdagen, i anslutning till att man debatterade indragningarna av tre distriktshuvudorter, klart uttalade att SJ skall fortsätta med sin rationalisering. Utskottet skrev dessutom att den borde intensifieras. Men utöver detta vill man — det har herr Mellqvist redan tagit upp, så jag vill bara vidröra det litet grand — låta trafikpolitiska utredningen ägna sig åt frågor som oupplösligt sammanhänger med statens järnvägars ledningsoch driftfunktioner.

Det gäller avtalsfrågor, marknadsrutiner, SJ:s investeringsbehov och mycket annat. Man vill att trafikpolitiska utredningen skall utarbeta ett aktionsprogram. Detta är krav som verkligen inger oro och som kan vålla statens järnvägar allvarliga skadeverkningar. Vad finns det, herr talman, kvar av alla vackra och tydligen till intet förpliktande lovsånger om järnvägen när man på detta sätt vill frånta statens järnvägar dess självklara befogenheter och skyldigheter att i driftmässigt, tekniskt och kommersiellt hänseende fortlöpande anpassa och utveckla verksamheten med hänsyn till förutsättningarna på transportmarknaden? Vad finns det då kvar av denna järnvägsromantik? Detta är inte sagt i något nedlåtande syfte. Det här är ytterligare en punkt på vilken det finns stor anledning till klarläggande under denna debatt. Hur kan man förena sådana krav som majoriteten i dag tänker rösta igenom — kanske med lottens hjälp — och de krav man tidigare i olika sammanhang varit med om att framställa, nämligen att rationaliseringarna inom SJ skall intensifieras? Någon ordning får det ändå lov att vara även i en debatt, i ett aktionsprogram och i ett beslut rörande dessa viktiga frågor. Någon konklusion måste kammaren komma fram till, som vi alla kan redovisa. Vilken linje som än segrar i dag måste vi få ett beslut som vi alla kan förklara för människorna, trafikföretagen och kunderna. Vilka möjligheter får statens järnvägar att göra sig gällande när SJ inte självt i sin fortlöpande långtidsplanering får möjlighet att samordna kapacitets-, driftsoch marknadsåtgärder med bedömning av investeringsbehovet? Det välvilligaste man kan säga är att det ger uttryck för en allvarlig brist på förståelse för järnvägsverksamhetens betingelser. Jag vill helhjärtat ansluta mig till uttalandena i reservationen 3. Jag vill med skärpa framhålla, herr talman, att vi för närvarande håller på med ett trafikpolitiskt utredningsoch utvecklingsarbete som det i stor utsträckning råder enighet om över partigränserna.

Jag har, som bl.a. herr Lothigius angav, i offentliga uttalanden under våren så långt det varit möjligt preciserat regeringens syn på när det vore önskvärt se vissa delresultat av några av de pågående utredningarna. Det är angeläget att vi på allt sätt i dag och framgent klargör att detta inte går att förena med att på utredningarna lägga en rad andra frågor som man, sin plikt likmätigt, med stort ansvar måste beakta och ta del av. Det sitter sådana medlemmar i dessa utredningar, det vet vi i förväg, som inte kommer att lämna någonting åt sitt öde som de ytterligare får sig förelagt. De kommer att, sin plikt likmätigt, grundligt pröva dessa frågor och det kommer att innebära svårigheter att tidsmässigt klara av det vi hoppats på. Några frågor har ställts till mig och några påståenden har gjorts som jag vill ägna ett par tre minuter åt. Herr Dahlgren ställde en fråga som rörde vägarna. Han hade observerat att jag rest på riksväg 40 och ansåg sig därför kunna ställa frågan om det av vägverket begärda tilläggsanslaget på drygt 160 miljoner kronor skulle få något svar och naturligtvis om det i så fall skulle bli ett, enligt herr Dahlgrens mening, positivt svar och vidare när det skulle kunna komma. Vi har högt ställda ambitioner när det gäller utformningen av vårt vägnät, herr Dahlgren. Det är givet att detta medför krav på stora ekonomiska satsningar i fråga om olika förbättringsoch ombyggnadsåtgärder. Det måste vara en primär målsättning att bibehålla det befintliga vägnätets funktionsduglighet och att genom underhållsarbeten hindra att det kapitalvärde som finns nedlagt i våra vägar förstörs eller naggas i kanten. Vi beviljar stora väganslag över statsbudgeten — 2,8 miljarder kronor för kommande budgetår. Därtill kommer alla anslag via AMS som jag här inte skall närmare beröra. Självfallet är jag medveten om de kostnadsfördyringar som drabbat vägsektorn. För att täcka dessa kostnadsfördyringar har vägverket, som herr Dahlgren säger, hos regeringen begärt tilläggsanslag för innevarande år med sammanlagt ca 160 miljoner kronor. Jag har förståelse för att vägverket liksom andra myndigheter upplever prisstegringarna som besvärande, men detta är ju inte någonting unikt för vägverket. Även många andra samhällsviktiga områden har liksom kommunikationerna fått vidkännas stora kostnadsfördyringar under den senaste tiden, när priset på våra importvaror på grund av den internationella prisutvecklingen stigit i höjden. Svaret på herr Dahlgrens fråga blir därför att vi — innan någon som helst ställning kan tas till denna vägverkets begäran om tilläggsanslag — måste få svar på om det finns någon politisk vilja hos oppositionspartierna att ta aktiv del i ansvaret för en framtida sund samhällsekonomi. Dessa 160 miljoner kronor kan inte stjälpa hela samhällslasset — det tror jag naturligtvis inte — men det är en bit av många när det gäller att täcka behovet av ytterligare statsmedel. Svaret får därför bli att resultatet av de politiska överläggningar om möjligheterna till enighet rörande samhällsekonomin i stort som nu pågår och som herr Dahlgren och alla vi andra känner till i första hand får avvaktas innan vi kan bilda oss någon uppfattning i denna typ av delfrågor. Jag hoppas att herr Dahlgren delar min uppfattning att de mindre och sekundära frågorna får bedömas med hänsyn till de lösningar man kommer fram till när det gäller de stora frågorna. Innan vi vet vad de pågående politiska överläggningarna leder till vill jag inte ge något ytterligare svar. Herr Sven Gustafson i Göteborg betonade vikten av att man på fastare mark förde diskussionen om bilismens framtida expansion. När vi för ett år sedan förde sådana här debatter skulle jag ha kunnat hålla med herr Gustafson mera i detta avseende än vad jag kan göra i dag. Det är riktigt att man tidigare har räknat fram att vi skulle vara uppe i 4 miljoner personbilar år 1980 mot 2 miljoner 1970, men jag har en känsla av att man kanske på nytt får börja räkna upp prognoserna. Vi är nämligen nu uppe i 2,7 miljoner personbilar, och vi hade redan under 1973 en nyregistrering av 230 000 personbilar, vilket är en mycket hög siffra. Här kan vi alltså befara eller — så att jag inte misstolkas — se fram emot att det blir en ökning av bilarnas antal som kanske inte kommer att nå upp till 4 miljoner 1980 men som ändå antagligen kommer att ligga närmare det talet än det nedjusterade talet i de senaste prognoserna, något som herr Gustafson talade om. Detta är naturligtvis både på gott och på ont, men vi får lov att se sanningen sådan den nu ändå tycks vara. Herr talman! Vi skall ha ytterligare ett par saker i minnet när vi talar om bilismen. Vi skall komma ihåg ett par fakta som visar att debatten om bilen kontra kollektiva trafikmedel är väldigt komplicerad. Här har talats om att vi skall ta vara på bilismens alla fördelar, och jag vill instämma i det. I den mån vi för en debatt som tar sikte på att i någon del kväva privatbilismen skall vi upphöra med det. Men vi skall också ha klart för oss att bilismens utveckling med naturnödvändighet kommer att innebära ökade påfrestningar för hela samhället. Vi skall inte blunda för det när vi en dag som denna diskuterar kollektivtrafiken. Det finns nu siffror som visar att svensken i genomsnitt reser 1 000 mil per år. Av dessa reser han 840 mil med personbil, 75 mil med buss, 60 mil med järnväg, 15 med spårvagn och tunnelbana och de återstående 10 milen upp till I 000 mil med flygplan eller båt. Jag tycker att de siffrorna i all sin nakenhet ger oss ett litet begrepp om vad det är vi försöker klara ut — av svenskens genomsnittliga resor på 1000 mil företas 840 mil med personbil! Vi skall naturligtvis inte fördenskull förtröttas i arbetet på att förbättra och bygga ut det kollektiva trafiknätet. Tvärtom bör siffrorna vara en sporre för oss. Men jag tycker att dessa kalla siffror ändå hör hemma i dagens debatt när vi skall ta ställning till vilka resurser vi med denna verklighet som bakgrund skall satsa per individ på ett väl fungerande kollektivtrafiknät. Jag tror inte att någon kommer att polemisera mot detta, eftersom det inte är någonting att polemisera mot utan bara enkla fakta. Jag stannar upp här för att inte bli alltför långrandig. Med herr talmannens tillstånd skall jag i detta sammanhang besvara fyra interpellationer som har ställts till mig.

Herr Sellgren har frågat mig, dels om jag vill medverka till att en kraftig sänkning av SJ:s biljettpriser genomförs, dels om jag uppmärksammat de försämringar i serviceoch trafikhänseende som sker i samband med SJ:s regelbundna översyner av tågtidtabellerna och då speciellt vad avser anslutningslinjer till stambanorna. Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig, om jag är beredd att medverka till omedelbara åtgärder i syfte att öka tågtrafikens konkurrenskraft så att utnyttjandet av tågen för personbefordran behålls på en hög nivå även efter bensinransoneringens upphörande. I samtliga tre interpellationer — som i första hand avser persontrafiken — understryks vikten av att i större utsträckning satsa på kollektivtrafiken och särskilt då på järnvägstrafiken. Interpellationerna har skrivits i anslutning till den i början av året inträffade drivmedelskrisen och betonar de särskilda fördelar som ligger i ett ökat utnyttjande av energisnåla kollektiva trafikmedel. Särskilda åtgärder bör enligt interpellanterna vidtas för att stimulera allmänheten härtill såväl genom prissänkningar på järnvägen som genom andra serviceinriktade åtgärder. I herr Sellgrens interpellation framhålls i sammanhanget den vikande trenden i SJ:s resandefrekvens och det otillräckliga kapacitetsutnyttjandet av de personförande tågen, vilket i särskild grad motiverar åtgärder av angivet slag. Jag vill i sammanhanget hänvisa till de betydande ekonomiska resurser som under senare år ställts till SJ:s förfogande för att möjliggöra modernisering och nyanskaffning av vagnmateriel, omoch nybyggnad av bangårdar, förstärkning av olika delar av bannätet samt vidtagande av olika från rationaliseringssynpunkt angelägna investeringsåtgärder. Sammantaget har den ökade medelstilldelningen inneburit förbättrade möjligheter för SJ att kapacitets-, standardoch driftmässigt hävda sig i fråga om sådana personoch godstransporter som naturligen lämpar sig för SJ. Beträffande persontrafiken har i första hand en satsning kunnat göras på de trafikstarka relationerna, där snabba förbindelser i förening med en god komfort bidragit till att man fått ett högt kapacitetsutnyttjande. SJ är i dessa fall — på de medellånga relationer det är fråga om — ett klart alternativ för resandekategorier som eljest normalt utnyttjar flyget. Satsningar av det slag Östgötapendeln representerar, införande på några års sikt av höghastighetståg etc. kommer utan tvivel att ytterligare markera SJ:s möjligheter härvidlag. Även i den regionala trafiken har SJ på olika håll — i relationer och i bebyggelseområden som ger tillräckligt trafikunderlag — goda möjligheter att även på sikt vidmakthålla en bra trafikservice. De ökade resurser som ställts till SJ:s förfogande kommer också sådan trafik till godo. Med det anförda vill jag ha sagt att vi i stort har all anledning att se positivt på SJ:s trafikutveckling. Och jag kan definitivt inte ansluta mig till den ganska mörka bild som herr Sellgren tecknar i sin interpellation. Att SJ-trafiken räknat i antal resor minskar i intervallet 1—49 km — om man bortser från SL-trafiken och närtrafiken i anslutning till övriga storstadsområden — är ju i och för sig inte något att förvåna sig över. Det är här fråga om avstånd med mera lokalbetonad trafik där SJ på sikt rimligen måste räkna med viss successiv tillbakagång. Trafiken i övrigt visar emellertid en klart positiv trend.

Ökningen har under det senaste halvåret varit markerad på relationer till olika delar av landet, såsom Stockholm— Göteborg, Stockholm-Malmö, Stockholm— Värmland, Stockholm—Dalarna, Avesta—Västerås/Hallsberg, Stockholm—nedre Norrland och Stockholm—övre Norrland. Trafikutvecklingen under 1973 och 1974 har också bidragit till ett förbättrat platsutnyttjande på olika relationer. I fjärrtrafiken ligger sålunda det genomsnittliga platsutnyttjandet på 50—60 procent. I vissa tåg når man vid veckosluten upp till 80—90 procent. Den i herr Sellgrens interpellation nämnda uppgiften att platsutnyttjandet i fjärrtrafiken endast skulle vara något över 30 procent är sålunda felaktig. Endast om man tar med all SJ:s tågtrafik, dvs. även regionala och lokala relationer med starkt inslag av trafiksvaga bandelar, kommer man fram till ett så lågt genomsnittstal. Den redovisade trafikökningen sammanhänger givetvis med en rad faktorer. Det kan konstateras att den var markerad redan före drivmedelskrisen. Sedan kan givetvis denna — med åtföljande ändrade prisförhållanden på drivmedel — förutsättas ha haft mera bestående effekter i form av en högre kollektiv resbenägenhet. Vad i interpellationerna sägs om angelägenheten av att SJ i all möjlig utsträckning genom marknadsoch serviceåtgärder söker stimulera till ett ytterligare utnyttjande av SJ:s tjänster kan jag ansluta mig till. Jag anser för min del också att SJ — inom ramen för sin marknadsföring — bör pröva lämpliga rabattoch charterarrangemang som kan bidra till att i större utsträckning göra tågtrafiken till ett attraktivt alternativ till personbilismen och exempelvis vissa slag av långlinjetrafik med buss. I anslutning till vad i interpellationerna sägs om SJ:s taxor vill jag erinra om att trafikpolitiska utredningen enligt sina direktiv skall överväga möjligheterna att anpassa SJ:s taxor på längre avstånd så att de bl.a. i större utsträckning kommer att ligga i linje med samhällets allmänna regionaloch näringspolitiska mål. Jag vill också hänvisa till den nyligen tillsatta utredningen om införande av periodkort i den regionala trafiken, den s.k. 50-kortsutredningen. Denna — som innefattar företrädare för staten samt landstingsoch kommunförbunden — kommer att pröva förutsättningarna för rabattarrangemang, som särskilt i fråga om de frekventa arbetsoch serviceresorna kan öka allmänhetens benägenhet att utnyttja de kollektiva trafikmedlen. Det gäller såväl den spårbundna trafiken som vägtrafiken. I interpellationerna har också påtalats den ändrade energisituationen och det incitament som därav följer att i ökad utsträckning satsa på tågtrafiken. Det äger givetvis sin riktighet att den spårbundna trafiken ofta innebär fördelar ur energisynpunkt. Detta förhållande kommer givetvis i motsvarande mån automatiskt att återspeglas i kostnadsoch prisrelationerna till andra trafikmedel och kommer därmed också att positivt påverka järnvägstrafikens marknadsbild. Herr Sellgren har i sin interpellation också uppehållit sig vid SJ:s regelbundet återkommande översyner av tågtidtabellerna och i sammanhanget anfört vissa kritiska synpunkter. Med anledning härav vill jag framhålla att SJ självfallet måste följa utvecklingen och vid behov vidta de anpassningar i verksamheten som följer av ändrade förutsättningar. Detta sker vid det årligen återkommande tidtabellsarbetet. Det är här fråga om sammantaget mycket omfattande överväganden som berör en mångfald delproblem inom SJ:s hela trafiknät. Att göra det samlade resultatet av dessa överväganden till föremål för något slags överprövning — som herr Sellgren tydligen tänkt sig — är inte realistiskt. Det förutsätts emellertid att SJ i frågor av någon betydelse har samråd med berörda regionala och lokala intressenter. Framförda synpunkter och önskemål bör därvid givetvis i möjlig mån beaktas. Vad herr Magnusson slutligen sagt om de kommunala trafikföretagen och angelägenheten att förbättra betingelserna för dessa har — som framgår av interpellationen — närmast betingats av den akuta drivmedelssituationen i början av året. Bortsett härifrån vill jag konstatera att det är en naturlig statlig strävan att på olika sätt underlätta kommunernas arbete med att ordna en tillfredsställande trafikförsörjning. Det har skett genom att författningsmässigt ge kommunerna olika befogenheter. Det sker genom att utforma bidragsgivningen i fråga om kommunala vägar och gator på ett sådant sätt att den gynnar kollektiva trafikarrangemang och genom att — exempelvis i anslutning till kollektivtrafikutredningens arbete — utveckla planeringsinstrumenten. I prisfrågan vill jag hänvisa till den tidigare nämnda utredningen om regionala trafikrabatter. Herr talman! Jag vill slutligen besvara herr Mellqvists interpellation. I sin interpellation har han frågat mig om jag vill redovisa vilka samordningsåtgärder postverket och SJ vidtagit för att spara energi, vilka ytterligare åtgärder som övervägs samt om jag anser postflygturerna, exempelvis på linjen Karlstad—Borlänge—Stockholm, helt oumbärliga. Den av herr Mellqvist aktualiserade frågeställningen var uppe till behandling i kammaren så sent som i slutet av förra året då jag besvarade en enkel fråga av herr Nilsson i Östersund. Jag sade då att den postala transportorganisationen successivt anpassas till ändrade förhållanden, att den pågående energikrisen — om den skulle bli mera långvarig — självklart kunde komma att påverka planeringen av den framtida postala transport Organisationen och att regeringen i den aktuella energisituationen skulle tillse att möjliga samordningsåtgärder vidtogs i besparingssyfte. Några dagar efter mitt svar i kammaren anbefalldes postverkets regionala och lokala chefer att på allt sätt bidra till att hålla nere förbrukningen av drivmedel. Postverkets transportorganisation är anpassad till den postala sorteringsorganisationen som bygger på landets indelning i s.k. brevoch paketområden. Postverket utnyttjar därvid reguljära tåglägenheter så långt detta är möjligt. Sålunda anlitas SJ för nära 85 procent av samtliga posttransporter mellan olika brevoch paketområden. Samråd sker regelbundet mellan postverket och SJ på såväl central som regional nivå för att i all möjlig mån ytterligare samordna postbefordringen med SJ:s tågtrafik. Man får emellertid inte glömma att postverkets och SJ:s transportstruktur i viss mån är olika. SJ:s transportapparat är i huvudsak uppbyggd för resande och tyngre gods, postverkets för brev och annat lättare gods. Olika transportstruktur ger olika trafikmönster, och en överföring av syfte att spara energi samtliga posttransporter till SJ torde därför inte vara möjlig. Postverkets önskemål om uppehåll vid olika stationer m.m. överensstämmer i många fall inte med de krav som andra godskunder och resenärer ställer, varför ett alltför stort hänsynstagande från SJ:s sida gentemot postverket kan innebära att man försvårar ett vidare utnyttjande från samhällets sida av SJ:s tjänster. För postverkets del är snabbheten i postbefordran en viktig faktor för att tillgodose kundernas klart uttalade servicekrav. Med dessa ord vill jag bara ha sagt att det finns en gräns för vad som kan överföras till SJ. I den utsträckning ändrade drivmedelspriser relativt sett gynnar järnvägsalternativet bör detta ge postverket anledning att i motsvarande mån anpassa sitt transportval. Jag utgår från att postverket fortlöpande bevakar de ekonomiska, tekniska och servicemässiga betingelserna för att ytterligare anlita SJ:s tjänster. Herr Mellqvist tar också upp frågan om postflygturerna, exempelvis på linjen Karlstad—Borlänge—Stockholm, är helt oumbärliga. Att flyg utnyttjas i relativt stor utsträckning för befordran av brådskande inrikes post sammanhänger främst med de långa avstånden i vårt land och de servicekrav som kunderna ställer när det gäller övernattbefordran. Då de reguljära flyglägenheterna normalt har en från postbefordringssynpunkt mindre lämplig tidtabell har särskilda nattpostflyg anordnats på vissa sträckor, bl.a. på linjen Karlstad—Borlänge— Stockholm. Nattpostflyget innebär normalt att posten kommer fram ett dygn tidigare än om den gått med järnväg.

Herr talman! Man är alltid litet nyfiken när kommunikationsministern stiger upp i talarstolen. Man frågar sig: Skall solen lysa över oppositionen som den gjorde vid vår debatt i Älvsjö den 24 april, eller skall det bli blixt och dunder, som det någon gång har varit? Jag får väl säga att det här anförandet närmast kan karakteriseras som växlande molnighet, och det kanske kan ge intressanta utgångspunkter för den fortsatta debatten. Herr statsrådet tyckte inte om att jag hade sagt att det var en lång socialdemokratisk reservation. Det är klart att reservationens längd inte är avgörande. Men jag ansåg att man på några rader hade kunnat redovisa skillnaden mellan majoritetens och reservanternas uppfattning. När det gäller bilismen tror jag att statsrådet och jag är överens om de ambitioner man skall ha för kollektivtrafiken. Den siffra som statsrådet nämnde måste såvitt jag förstår innefatta det totala antalet bilar inklusive lastbilar under det att jag talade om personbilar. Sedan frågade herr statsrådet om ett uttalande på s. 10 i betänkandet, som han tyckte kunde höra hemma i 1963 års trafikbeslut. Nej, det gör det inte. Vad vi vill säga med detta är att vi icke vill komma tillbaka till de detaljregleringar som fanns före 1963 men att till skillnad från beslutet 1963 kostnaderna måste bedömas från samhällsekonomisk utgångspunkt. Jag trodde att det rådde enighet om detta och att det alltså inte finns anledning att föra någon process om det. Statsrådet tyckte heller inte om att vi vill göra ett uttalande om att viktiga banor i affärsbanenätet skall bevaras. Det är vad vi har sagt.

Kommunikationsministern hade fått den uppfattningen att vi vill att trafikpolitiska utredningen skall ta upp frågan om åtgärder för SJ på kort sikt. Nej, visst inte. Vi har begärt ett uttalande som innebär att departementet skall göra det. Och när departementschefen den 24 april föreslog att SJ skulle göra försök med olika rabattformer, chartertåg, snabbtåg, ta bort snittaxan, är det saker som finns med i folkpartimotionen och i utskottets förslag. Jag har svårt att se hur kommunikationsministern kan instämma i reservationen, som skulle innebära att man ingenting gör, och samtidigt komma med uttalanden som ligger i linje med majoritetens.

Herr talman! Statsrådet Norling och jag har tydligen mycket lättare att förstå varandra när vi befinner oss utanför det här huset än när vi i kammaren diskuterar med varandra. Vi har under våren deltagit i två gemensamma diskussioner, då jag haft anledning att säga att jag tyckte att det öppnades en dörr på glänt åtminstone i fråga om samförstånd beträffande den framtida trafikpolitiken. Enligt ett citat från en tidning sade statsrådet vid ett tillfälle att ingen sitter inne med hela sanningen eftersom de trafikpolitiska frågorna blir alltmer komplicerade. Jag tror att det är en alldeles riktig bedömning. Såvitt jag förstår är det heller ingen som har gjort gällande att man får fram hela sanningen i den här diskussionen, utan man får följa utvecklingen och försöka se framåt. Därför är det litet underligt att man i den här diskussionen i dag så konsekvent avvisar våra förslag. Det är väl ändå att se spöken på ljusa dagen när man blir så förfärligt rädd för vad utskottsmajoriteten har sagt om exempelvis samordningen. Om man läser motionen 119 finner man att det på s. 4 står följande: ”För ett effektivt utnyttjande av resurserna och en god service krävs också ett väl fungerande samarbete mellan de verk som handlägger trafikfrågor. Det skall åligga kommunikationsdepartementet att svara för den behövliga samordningen. Departementet måste ägna större uppmärksamhet åt dessa uppgifter. En förstärkning i detta avseende bör ske genom tillsättande av ett samordningsorgan i vars direktiv skall ingå att bl.a. svara för samordningen mellan olika trafikgrenar och deras planering samt att samråda i fråga om anslagsframställningar. Den trafikpolitiska utredningen bör få i uppdrag att närmare överväga formerna för denna samordning.” Då frågar jag: Varför är man över huvud taget så rädd för att pröva någonting nytt? Här gäller det ju inte ett beslut om inrättande av något samordningsorgan utan ett utredningsuppdrag.
Herr talman! Kommunikationsministern sade att utskottet i sin skrivning har gett efter för moderaterna och håller sig kvar vid delar av 1963 års trafikbeslut. Det är väl inte så konstigt att utskottet gör det, för direktiven till den nya utredningen ger inte intryck av att man inte skulle ta till vara det bästa i 1963 års trafikbeslut. Jag kan tala om för kommunikationsministern att jag kommer att hävda den linjen, om jag nu skall avslöja hur jag tänker arbeta i den nya utredningen. Vidare undrade kommunikationsministern vad som menas med ett uttalande på s. 10 i utskottsbetänkandet. Det tycker jag är något av det bästa som står i betänkandet: ”Utskottet vill i detta sammanhang slutligen framhålla att en integrerad trafikpolitik kan bli effektiv från samhällsekonomiska och regionalpolitiska utgångspunkter endast om den utformas så att snärjande detaljregleringar undviks. Detta synes bäst ske om varje transportmedels tjänster prissätts med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna. Effektiviteten i transportapparaten och kvaliteten på transporttjänsterna torde också främjas bäst genom en med tillbörligt beaktande av de samhällsekonomiska aspekterna i möjligaste mån lika konkurrens mellan trafikmedel och trafikföretag.” Hur vill kommunikationsministern ha det? Vill han ha det på ett annat sätt? I så fall passar det inte in i vårt ekonomiska mönster. Detta måste väl i rimlighetens namn vara en riktig formulering. Sedan talade kommunikationsministern om att industrin inte är alltför intresserad av att få industrispår. Industrin vill inte nå något annat resultat än att till lägsta kostnader och med säkerhet och punktlighet få sina transporter genomförda. Det måste väl också vara riktlinjer anpassade till vad en kommunikationsminister önskar, inte minst av ekonomiska skäl, för vårt land och våra transporter.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

Nu får väl emellertid det som också kallades för energikrisen inte ses uteslutande som en kris i fråga om tillgången på energi utan även som utslag av en kris när det gäller sättet att hushålla med energin. I den situationen framhölls det från vårt partis sida här i riksdagen att hela landets produktion är baserad på en ständigt stegrad energiförbrukning som måste ifrågasättas. Men inte bara produktionen utan även konsumtionen har getts en starkt energikrävande och energiförslösande inriktning. Inte minst märks detta inom kommunikationsväsendet. I stället för en ordentlig satsning på kollektiva transportoch kommunikationsmedel har privatbilismen fått breda ut sig. Jag har berört detta i mitt tidigare anförande. Som en åtgärd bland andra för att komma till rätta med den aktuella oljebristen borde, menade vi, trafikpolitiken läggas om. En viktig sak därvidlag ansåg vi att en sänkning av taxorna vid statens järnvägar skulle utgöra. Detta skulle stimulera till ökat utnyttjande av det kollektiva och energibesparande transportmedel som SJ utgör. Det bör väl därvid erinras om att det i energiprognosutredningens lägesrapport har påpekats att inom statssektorn kan begränsade och relativt lätt genomförda åtgärder ge en minskning av energikonsumtionen. Detta sett mot bakgrunden att cirka 15 procent av nuvarande totala energiförbrukning inom Sverige går åt till att täcka samfärdselns behov, 95 procent av bensinen användes vid tiden för rapportens lämnande till personbilar. Huvudparten av motorbrännoljan — inemot 70 procent — går åt för fordonsdrivmedel m.m. I min interpellation har jag pekat på detta och också framhållit att det i dagens läge borde vara helt naturligt att all trafikplanering skall utgå från kravet om sparsamhet med energi och naturresurser. Och det kravet kvarstår givetvis även om den akuta oljebristen nu är över. Vad jag inledningsvis sade om energiproblemen på sikt gäller fortfarande — och säkert också människornas förståelse för åtgärder som vidtas — mot bakgrunden av dessa problem. Kommunikationsministern hänvisar i sitt svar till alla de åtgärder som vidtagits från SJs sida för att möta ett ökat transportbehov och framhåller att företaget genom ökad medelstilldelning fått förbättrade möjligheter att hävda sig i det avseendet. Det är en sak som jag inte vill bestrida även om jag efterlyser fortsatta åtgärder för att ge SJ de möjligheter som det enligt vår uppfattning är nödvändigt att företaget får. Kommunikationsministern ser också positivt på SJ:s trafikutveckling och noterar den trafikökning som skett sedan oljekrisen var aktuell. Jag vill understryka att denna är synnerligen glädjande men vill nog hävda att det fortfarande är aktuellt med radikala åtgärder för att ändå mer öka SJ:s marknadsandel. I det sammanhanget menar jag då en kraftig taxesänkning, förslagsvis 20—25 procent har det sagts både i min interpellation och i vår trafikpolitiska motion. Den nuvarande resandefrekvensen t.ex. borde därigenom kunna hållas vid liv och även ytterligare ökas rätt väsentligt. Vi menar då givetvis att det inte skulle vara frågan om en åtgärd av kortvarig karaktär, som tidigare föreslagits av bl.a. folkpartiet, utan om en varaktig giv från SJ:s sida. När det gäller stimulerandet av kollektivtrafiken över huvud taget kan förslaget om införande av SO-kort, som vi för övrigt föreslog i vår trafikpolitiska motion förra året, bli av stor betydelse. Tillsättandet av utredningen är att hälsa med tillfredsställelse. Självklart är det oerhört viktigt att kollektivtrafiken på allt sätt främjas. Detta gäller inte minst de kommunala trafikföretagen. Dessa har väl till en del hjälpts genom de nya bestämmelserna om bidrag till olönsam busstrafik, men kvar står frågan om stadsbusstrafiken som på många håll går med stora underskott. Ligger den inom 50-kortsutredningens arbete? Herr talman! Frånsett att kommunikationsministern inte avgav någon deklaration beträffande förslaget om en kraftig taxesänkning vid SJ betraktar jag svaret som i sak positivt. Men jag vill i detta sammanhang också ställa en fråga till kommunikationsministern. I den gemensamma utskottsskrivningen har det erinrats om att vid behandlingen av propositionen 133 år 1972 angående omorganisation av SJ underströk riksdagen att de kommersiella enheterna i Växjö, Borås och Umeå — i syfte inte minst att åstadkomma en även på längre sikt önskvärd aktivering av försäljningsoch serviceverksamheten — skulle inordnas i den fasta distriktsorganisationen. Utskottet förutsätter att beslutet fullföljs i enlighet med riksdagens intentioner härvidlag. Kommunikationsministern berörde i sitt anförande frågan om omorganisationen. Nu har väl SJ inte följt riksdagens intentioner härvidlag, och jag skulle vilja fråga kommunikationsministern direkt om departementet har sin uppmärksamhet riktad på denna utveckling.

Herr talman! Jag vill begagna denna replik till att svara på några frågor som ställdes i de tidigare inläggen från oppositionen. Jag tänker närmast på herr Lothigius vilken — jag skulle kunna säga som vanligt — framförde en mycket stark kritik mot statens järnvägar. Även herr Gustafson i Göteborg instämde delvis i den kritiken genom att säga att om man sätter sitt gods på en lastbil vet man när det kommer fram, men skickar man det med statens järnvägar är det litet osäkrare om det når bestämmelseorten. Jag tycker att sådana löst utkastade påståenden inte passar in i den debatt som vi bör föra om de här frågorna. Med all respekt för att järnvägen kanske inte alltid kan föra godset från dörr till dörr så exakt som lastbilen kan göra rent tekniskt menar jag att vi skall lägga in en del andra viktiga värderingar samtidigt som vi i så fall kritiserar statens järnvägar.

En sådan här totalbedömning bör man försöka göra, även om man i och för sig har all rätt att kritisera SJ. Däremot rimmar det litet illa när man, samtidigt som man kritiserar SJ på det här sättet, i andra sammanhang försöker göra sig till en mycket vältalig tolk för vägintressena, för näringslivets önskemål att få behålla transporterna på landsvägen OSV. Jag vill berätta för kammarens ärade ledamöter att det inte är så enkelt som man ibland tror att tala till människor i de här frågorna så att det uppfattas på det sätt som vi skulle önska.

Det finns liksom inga gränser för vad ett helgstopp under två eller tre dygn vid midsommar för lastbilar över 7 ton kan innebära för gamla Sverige. Ponera att vi om ett par år här i riksdagen skall besluta om en ny trafikpolitik, som kanske — även om man i dag talar litet luddigt om det — som en ingrediens skall ha att vi på ett helt annat sätt än i dag skall hjälpa till att föra över tunga transporter från väg till järnväg. Hur skall det då låta? Det är värt att ha det här i minnet när man gör stolta förklaringar om att vi skall gynna järnvägen när det gäller tunga transporter kors och tvärs genom landet. Man bör tala även med den andra huvudparten i detta arbete, nämligen de som vill ha transporterna utförda och de som utför dem. De har haft en deciderad uppfattning fram till nu. Den vet vi om — åtminstone gör jag det — och den är de inte rädda att föra till torgs. Det skulle vara intressant att i den här debatten — om vi inte förlänger den i onödan — få en liten diskussion om hur folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet ser på denna del av problematiken. Har ni tagit något initiativ för att övertyga näringslivet om att det i framtiden kan bli nödvändigt med vissa ingrepp för att trygga trafiksäkerheten på ett bättre sätt, för att förhindra en kolossalt ökad satsning på vägbyggandet för att klara den ökning av trafiken på vägarna som annars måste komma till stånd, för att försvara kommande investeringar i järnvägsnätet med att där också skall gå transporter? Har ni tagit eller ämnar ni ta några sådana initiativ för att pejla näringslivets intresse när ni talar med dess företrädare om de här frågorna? Eller skall den diskussionen vara förbehållen vårt parti och den sittande regeringen? Detta säger jag bara därför att om halvtannat år, som jag sade i mitt tidigare inlägg från talarstolen, kommer vi att få föra den diskussionen konkret, alltså inom en ganska snar framtid. Det är detta som de trafikpolitiska utredarna håller på att arbeta med. Det kunde kanske vara intressant att redan nu få ett litet smakprov på hur oppositionspartierna, utifrån majoritetens skrivning i betänkandet, ser på denna, som jag menar, ganska klara frågeställning. Jag kan vända på frågan och säga: Instämmer ni fortfarande i vad som framkom vid en konferens för några veckor sedan, som herr Dahlgren har fört på tal och där vi alla deltog som hittills har fört debatten? Från näringslivets sida konstaterade man där klart inför 500 näringsidkare — transportörer och andra — att statsmakterna göre sig icke besvär på vår gård när det gäller transporter. Låt mig gå raskt över till inlägget av herr Magnusson i Kristinehamn med anledning av svaret på interpellationen. Beträffande de kommersiella enheterna i Växjö, Borås och Umeå, om vilka vi fattade beslut för ett par år sedan, är det riktigt som herr Magnusson i Kristinehamn säger, att man naturligtvis där skulle se till att det blev enheter som kunde fungera. Men jag tror också att vi var överens om att de inte skulle vara bemannade på ett sådant sätt att de inte kunde fungera även ekonomiskt effektivt. Det är alldeles givet att statens järnvägar vid dessa distriktsenheter — eller filialer eller vad vi nu vill kalla dem för — måste anpassa bemanningen efter de arbetsuppgifter som de får sig ålagda. Jag är alldeles övertygad om att statens järnvägar inte kan ha någon ambition att hålla lägre personalantal på dessa enheter än vad som svarar mot de arbetsuppgifter som de påläpgs i de respektive regionerna. Den andra frågan som herr Magnusson ställde till mig rörde SO-kortsutredningen och huruvida den har att också ta ställning till denna problematik i fråga om tätorter över huvud taget, och svaret är ja. Den har enligt sina direktiv att se på hela länen inklusive — vill jag säga för klarhetens skull — de tre största tätortsområdena, Stockholm, Göteborg och Malmö. Till herr Mellqvist vill jag bara, utöver vad han själv konstaterade, säga ett par saker. Jag kan redan här ge några exempel på åtgärder som inneburit mera postbefordran på järnväg. De rör visserligen inte det område som herr Mellqvist närmast talar för. Men det kan ändå vara värt att nämna att en ny järnvägsvagn har satts in på sträckan Falköping— Stockholm, där alternativet var bilbefordran, att en ny järnvägsvagn har satts in på sträckan Gävle—-Ånge, där alternativet också var bilbefordran, att övergång från flygtill järnvägsbefordran för post har startat mellan Stockholm och Lund, och att man tills vidare har uppskjutit genomförandet av övergång från järnväg till landsväg på sträckan Ånge—Långsele. Detta är alltså bara några exempel på att det i det tysta ändå pågår arbete med att försöka utnyttja järnvägarna mer än tidigare. Detta beror naturligtvis på energifrågan, men samtidigt får man ju på köpet trafiksäkerhetsaspekter och andra aspekter tillgodosedda. Herr Mellqvist tog upp denna fråga delvis mot bakgrund av förhållandena inom Borlängeområdet. Jag skall inte säga mer om det än vad herr Mellqvist redan känner till. På tillskyndan av Statsanställdas förbund — fackförbundet — gjorde postverket i samarbete med personalorganisationen för några år sedan en grundlig utredning av posttransportapparaten inom Borlängeområdet. Den gången var postverket och personalorganisationen ense om att transportapparaten i stort sett var vettigt och riktigt uppbyggd. I dag kan det ha skett förändringar i den, och jag vill därför inte säga att den aktuella situationen inte kan bli föremål för diskussion. Men man har där ändå för några år sedan prövat förhållandena i samarbete mellan personal och verk.
Herr talman! Debattordningen ger mig bara tre minuter, så jag kan inte svara på alla kommunikationsministerns frågor. Kommunikationsministern frågar bl.a. så här: Vill utskottsmajoriteten göra någonting t.ex. för att SJ bättre skall kunna sköta transporterna? Ja, vi har ju gemensamt ordnat så att det blir 30 miljoner mer i investering för SJ än vad departementschefen hade föreslagit. Och när vi nu talar om möjligheterna att hålla transporttider är det just i syfte att förbättra SJ:s möjligheter i konkurrensen. Den intressantaste frågan är: Vad skall hända? Kommunikationsministern sade i sitt första inlägg att folk måste veta nu, efter det här beslutet, vad som skall ske. Ja, om reservanterna vinner är det enkelt. Då skall ingenting ske med anledning av denna debatt. Reservanterna avstyrker samtliga motioner. Det finns inget i någon motion — vi har socialdemokratiska motioner också — som är värt beaktande enligt reservanterna; alla motioner avstyrks. Vi inom utskottsmajoriteten däremot säger att motionerna bör överlämnas till trafikpolitiska utredningen i vad avser behovet av energisnåla transporter och andra allmänna riktlinjer. När det gäller vad som skall ske på kort sikt, i avvaktan på trafikpolitiska utredningens betänkande, föreslår vi att riksdagen skall ge till känna en uppfattning om vad SJ bör göra. Då säger reservanterna: Det skall inte riksdagen lägga sig i — det är SJ som självständigt skall ta ställning till detta. Men departementschefen har i ett offentligt föredrag fört fram punkter som vi på grund av motionen tar upp i vår majoritetsskrivning. Det gäller det ena förslaget efter det andra: SJ bör göra det och SJ bör göra det — SJ bör t.ex. avskaffa snittaxan inom en bestämd tid. Innebär det då att riksdagen inte skall få göra någonting? Tänker departementschefen säga att det här får riksdagen inte uttala sig om =— utan att han går direkt till SJ och förelägger SJ detta? Om vi nu skall ha en trafikpolitisk debatt är det väl rimligt att riksdagen får ge sin mening till känna om vad SJ bör göra. Och om riksdagens uttalande på väsentliga punkter sammanfaller med vad kommunikationsministern har sagt, sedan motionerna väcktes, bör ju detta snarare vara ett argument för att riksdagen gör ett uttalande. Departementschefen bör inte ha ensamrätt på att framföra goda synpunkter, och riksdagen är det naturliga organet där dessa synpunkter förs fram och leder till ett beslut. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag med mycket stor frimodighet vidhåller yrkandet om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det är omöjligt att hinna besvara alla de frågor som ställts och göra kommentarer till alla de synpunkter som framförts här. Låt mig bara säga som svar på statsrådets direkta fråga, att jag tycker fortfarande att det var en bra konferens som vi tillsammans diskuterade trafikpolitik på. Jag fick den uppfattningen då att konferensen gav en god grund för en gemensam lösning på den framtida trafikpolitiken. Jag står fast vid denna ståndpunkt även i dag, trots att vi nu kanske har svårare att förstå varandra. Vidare vill jag kommentera svaret på den fråga som jag ställde till statsrådet om pengarna till vägverket. Jag måste säga att det är en ganska underlig argumentation som statsrådet för, ty det är ju inte oppositionen som begärt dessa pengar. Det är statens vägverk som har begärt pengarna — inte för en utökad verksamhet utan för ett bibehållet program. Risken är uppenbar att 600 årsarbetstillfällen går förlorade under andra halvåret 1974, om verket inte får dessa pengar. Det betyder att beläggningsoch oljegrusvolymen minskar med 30 procent i förhållande till behovet. Därav följer en fortsatt och ökande kapitalförstöring. Jag värdesätter att statsrådet reser omkring i bygderna och upplever de besvärliga förhållanden som råder. Jag uppskattar också att statsrådet lovar att man skall försöka göra förbättringar. Men politik är inte bara att lova, inte heller bara att vilja, utan politik är oftast en fråga om att vilja betala. Och där hänvisar statsrådet till Hagakonferensen. Men det är ett konstigt svar. Skulle utgången av Hagakonferensen vara avgörande för om vägverket skall få 160 miljoner kronor för att kunna fullfölja det byggnadsoch driftprogram som riksdagen beslutat om och som nu inte kan uppfyllas på grund av situationen på energimarknaden? Jag lastar inte regeringen för det. Möjligen kan man säga att beredskapen och handläggningen kunde ha varit bättre. Men nu har vi den situation vi har, och vi får klara upp den. Jag menar att detta är pengar som i nuvarande situation måste tas fram, och jag hoppas att statsrådet också kommer att göra det.
Herr talman! Jag skall försöka hinna med att svara på åtminstone två frågor. Den första frågan gäller helgtrafiken, som kommunikationsministern här tog upp. Jag säger så här till de transportörer jag talar med, sade kommunikationsministern, att ni vid vissa speciella helger får finna er i inskränkta transportmöjligheter. Min uppfattning är att myndigheterna i det fallet måste vara försiktiga med inskränkningarna. Varför? Jo, därför att om vi vill ha en hög standard här i landet — med ett kostnadsläge som ligger högre än i andra länder — så måste vi också ha möjligheter att prioritera nyttotrafiken, som betyder så oerhört mycket från ekonomiska synpunkter. Tror herr Norling att det hos näringslivet och transportörerna finns några dolda motiv som gör att man på det hållet vill köra så mycket och använda en del av helgerna för sina transporter? Den andra frågan gäller SJ. Vi talar här om — det gjorde även trafikutskottets ordförande — att rusta upp SJ, och det har också anslagits medel för det, t.ex. när det gäller godstransporterna. Ju modernare SJ blir, desto större förutsättningar har företaget att driva transportverksamhet. Det är bara det — och det framhålls ofta från näringslivets talesmän — att det många gånger är så svårt att föra förhandlingar med SJ, att diskutera flexibla och lämpliga transporter och att komma överens om ekonomiska lösningar. Många gånger går det inte att konkurrera med andra transportmedel, och SJ är inte så flexibelt i sin ekonomiska verksamhet som man skulle önska. Som statsrådet Norling vet kom detta också fram i de diskussioner som fördes under skogsveckan. Det är sådana företeelser som vi måste kritisera för att därigenom hjälpa SJ att arbeta med ett litet smidigare system.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att de kommersiella enheter som finns i Växjö, Borås och Umeå är avsedda att kunna fungera. De skall anpassas efter de arbetsuppgifter som föreligger. SJ har i det avseendet ingen anledning att se saken på annat sätt. Men jag har litet andra informationer i det fallet, och där står sålunda uppgift mot uppgift. Klart är emellertid att den utveckling som skett på nämnda orter inte står i överenstämmelse med de intentioner riksdagen haft med sina beslut. Och det är just där jag tycker det är angeläget att man på departementet ser litet på vad riksdagen har beslutat och hur besluten har följts, ty detta var ju ändå en fråga som riksdagen hade att behandla. Jag är nöjd med svaret beträffande SO-korten. Jag tycker att det är positivt, om de kommer med i detta sammanhang. Stadsbusstrafiken har en stor funktion att fylla just när det gäller att motarbeta bilismens negativa effekter. Det vore bra om man fick till stånd lösningar som gjorde att den kunde fylla sina uppgifter på ett bättre sätt; nu går stadsbusstrafiken med stora underskott. Kommunikationsministern ville inte kommentera vårt förslag om en kraftig taxesänkning vid SJ. Jag vill hänvisa till att t.o.m. generaldirektören vid SJ nu tydligen inte är främmande för att företa kraftiga taxesänkningar vid SJ, givetvis under förutsättning att samhället betalar. Politik är att vilja betala, säger herr Dahlgren. Det finns mycket sanning i det påståendet, och det är naturligtvis någonting som måste komma med i bilden så småningom. Men skall SJ kunna få en ökad marknadsandel — och jag vill framhålla att det är mycket betydelsefullt med tanke på de energiproblem som vi kommer att få framöver — måste vi räkna med att betala SJ för att SJ skall kunna sänka sina taxor.
Herr talman! Herr Dahlgren säger till mig att politik inte bara är att lova. Nej, det tycker jag att herr Dahlgren och hans parti borde ha börjat komma underfund med vid det här laget — i ett större sammanhang, dessutom. Herr Dahlgren säger att det är viktigt att man ger vägverket de pengar verket behöver för att hålla våra vägar i stånd. Jag delar hans uppfattning på denna punkt. Det kräver då också att man vet varifrån pengarna skall tas. Politik är inte bara att lova — i detta sammanhang lika litet som i något annat sammanhang. Herr Dahlgren säger att det inte är hans parti som begärt pengarna — det är vägverket som gjort det. Ja, det var en märklig konklusion. Pengarna blir väl inte mindre värda, vem som nu än har begärt dem. Det gäller 160 miljoner och därmed jämnt. Vägverket har ingen egen kassa som verket ber att få ta ur, lika litet som vi har det här. Vi måste fatta beslut om detta, herr Dahlgren, och då är det ganska likgiltigt om det gäller pengar till en sänkning av folkpensionsåldern, pengar till ett skattepaket eller 160 miljoner i ökade anslag till vägverket. Det är fullständigt egalt vilket syfte det är fråga om och vem som har begärt pengarna. Det går inte att sno sig runt hörnet genom att säga att det är vägverket som har begärt pengarna och att vi politiker inte har någon skuld i det. Var det vad herr Dahlgren menade? — Pengarna skall ju ändå fram. Jag förstår att jag rörde vid en öm tå nyss när jag talade om att det är angeläget att vi alla försöker tala näringslivet till rätta litet grand då det gäller den framtida fördelningen av tunga transporter mellan väg och järnväg. Herr Lothigius skall ha en eloge — låt vara att den blir liten — för att han gav sig så långt ut på galejan att han åtminstone var beredd att försvara stoppet för lastbilar vid midsommar och eventuellt ytterligare några veckoslut. Så långt har vi fått moderata samlingspartiet i och med den här debatten. Men herrar Dahlgren och Gustafson i Göteborg undvek sorgfälligt att svara på frågan, om de var beredda att ta upp en seriös diskussion också med näringslivet som en stor och viktig intressent i det trafikpolitiska arbetet när det gäller att föra över transporter från väg till järnväg. Jag noterar det. Jag begär inget svar av er, för jag begriper mer än väl att det kan vara besvärande att svara på den frågan. Men ni kommer — om trafikpolitiska utredningen arbetar i den takt vi tänkt oss — sedermera att få svara på den, både i era partier och i trafikpolitiska: utredningen, och vi får väl föra den debatten då.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation, men innan jag kommenterar det närmare vill jag lämna några synpunkter på trafikpolitiken i allmänhet. Interpellationen framställdes redan den 11 januari. Spörsmålen lades alltså fram på vårsessionens första dag, och svaret kom strax före sessionens avslutning. Jag förstår att det kan vara rationellt att klara av sådana här frågor i samband med den trafikpolitiska debatten i stället för att ha en fortlöpande debatt. Jag markerar det här i början av mitt inlägg, inte för att kritisera — det är statsrådet obetaget att välja tidpunkt för svaret — utan för att med det visa en bild av hur trafikpolitiken i stort kan styras. Antingen gör man ingenting i väntan på alla utredningar som är under arbete eller också kan man, i avvaktan på resultatet av utredningarna, utföra ett och annat inom ramen för vad som är möjligt. Med det senare alternativet finns — som jag ser det — större förutsättningar att skapa underlag för reformer och hindra att trafikgrenar, som anses på ett eller annat område arbeta i underläge i förhållande till andra grenar, sackar efter och förlorar ännu större marknadsandelar. Av vissa uttalanden under den senaste tiden att döma synes också statsrådet vara anhängare av successiva förbättringar — särskilt vad SJ:s konkurrensmöjligheter beträffar — i avvaktan på resultatet av pågående utredningar. Vad han sagt i dag gör mig emellertid något förvirrad när det gäller var statsrådet egentligen står — men det kanske tillhör debattens spelregler. Uppfattningen att man kan verka för successiva förbättringar även under pågående utredning är också utgångspunkten för folkpartiets motioner till årets riksdag, och av samma mening är majoriteten i utskottet, som herr Sven Gustafson i Göteborg — utskottets ordförande — framhållit tidigare i debatten. Trots den här breda enigheten i sak måste de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet reservera sig. Jag skall inte orda mer om det, utan jag vill bara instämma i herr Gustafsons förundran. Är vi eniga om att utveckling kan ske inom olika sektorer även på kort sikt, är det viktigt att slå fast att detta bör ske inte minst på godstransportområdet. Utvecklingen mot utbytbara lastbärare är den viktigaste förutsättningen för integrerade transporter. Statsrådet Norling har nyligen gett uttryck för sin uppfattning om betydelsen av att SJ igångsätter kontinuerlig trafik med biltåg. Han syftade närmast på ett piggy-backsystem liksom tåg för personbilar. Det är bra — och det låter särskilt bra för mig, som sedan mitt första år i riksdagen 1969 pläderat för det. Den närmast förpuppade piggy-backtrafik som SJ i samverkan med ASG bedriver mellan Stockholm och Göteborg måste vidgas på sätt som herr Gustafson framhållit tidigare i debatten, nämligen så att olika lastbilsföretag skall kunna köpa transporttjänster av SJ för kombinerade transporter järnväg—lastbil. Men för att man skall kunna genomföra detta krävs övergång till utbytbara lastbärare av allmänt accepterad standard. Transportörer och tillverkare börjar alltmer samarbeta för att skapa enhetlighet. För dagen är floran ganska risig, och det är riskabelt för utvecklingen i fortsättningen. Därför måste även myndigheterna aktivt delta i arbetet på att åstadkomma lagar och förordningar som medger en effektiv integrerad transportkedja. Lyckas man komma fram till det, påverkas landets transportekonomi på ett positivt sätt. Det arbetet bör ske snabbt, och jag hemställer därför att kommunikationsministern och honom närstående experter på departementet engagerar sig i dessa frågor. Man behöver inte heller avvakta ambitiösa utredningars resultat för att kunna besluta om utbyggnad av industrispår överallt där förutsättningar härför finns. Herr Norling sade tidigare i sitt inlägg att det inte är lätt att intressera industrin. Det var för mig en ganska överraskande upplysning, och jag vill då ta ett enda exempel på motsatsen: järnvägsspåret till Husum — Europas största järnvägslösa fabrik! — skulle ha funnits i dag, om inte SJ satt sig emot detta arbete. Lovsången till SJ:s intresse för utvecklingen på detta område är, som jag ser det, obefogad. Kommunikationsdepartementet måste därför tidigt komma in i bedömningarna, eftersom SJ endast räknar rent företagsekonomiskt på alla projekt — och även bör göra så. Men i vissa fall måste bredare avvägningar göras för att förbättra transportmöjligheterna för företagen. Det är också ett verksamt sätt att föra över sådant gods till järnväg som naturligen hör hemma där. Här vill jag något litet beröra den testfråga som jag uppfattade att statsrådet tog upp, nämligen beträffande det s.k. helgförbudet. Som jag upplevt det förekommer visserligen gnissel här och var på grund av det förbudet, men inom såväl näringsliv som trafikföretag finns det förståelse för en utveckling mot förbud för tung trafik under vissa helger, och man anpassar sig också till denna utveckling. I vissa fall skapar förbudet t.o.m. möjligheter till ett mera rationellt utnyttjande av vagnparken och ökar möjlighererna till en sammanhängande ledighet för de anställda. Eftersom det är en fråga om att på ett riktigt sätt anpassa linjer och utnyttja de dygn då man kan köra, kan trafiken t.o.m. rationaliseras och förbättras. Det är klart att problem finns förknippade med förbudet och att det även måste finnas vissa undantag. Tag t.ex. exportindustrin, som skall leverera godset i en viss hamn vid en viss tidpunkt! Sedan tycker jag att det är tillräckligt mycket utrett för att vi i tid skall kunna anskaffa den isbrytarflotta som erfordras för att upprätthålla sjöfarten året runt till vår nordligaste hamn, i Luleå. Jag beklagar att tillfället att beställa den tredje havsisbrytaren i början av det här året har försuttits. De insatser som behövs för att på kort och lång sikt säkra SJ:s, eller rättare sagt järnvägstrafikens, konkurrenskraft är inte större än att det också finns utrymme för att upprätthålla ett vägnät som tillförsäkrar landets olika delar en acceptabel transportförsörjning. Hur bra järnvägen än kan göras är det ändå oftast en vägstump kvar innan man når bestämmelseorten vare sig det gäller godseller persontrafik. I väntan på förslagen från kommittén för den långsiktiga vägplaneringen borde vägsektorn tillföras medel som i görligaste mån stoppar upp eftersläpningen i fråga om byggande och underhåll av vägar. Jag har med intresse noterat det replikskifte som här förts mellan herr statsrådet Norling och herr Dahlgren. Statsrådet har ju uttalat sig för att upprätthålla de mål han uppsatt för vägunderhållet och för att vi inte skall behöva uppleva en fortsatt kapitalförstöring beträffande vägunderhållet, och då måste väl i konsekvensens namn statsrådet också se till att man får pengar till det. Efter de här mera allmänna synpunkterna vill jag beröra de frågor som jag har tagit upp i min interpellation och som har besvarats i dag. Vare sig man bedömer SJ:s persontrafikutveckling på järnvägssidan som mörk eller man som statsrådet ser ganska positivt på den är den inte tillfredsställande. Visst finns det plats för flera resenärer i de tågsätt som drar fram på våra järnvägar. Linjer med högt platsutnyttjande skall väl inte skymma bort det faktum att alltför många människor kuskar omkring ensamma eller i sällskap i personbilar på kortare eller längre sträckor. De skulle mycket gärna utnyttja det kollektiva transportmedlet, om villkoren och servicen var bättre. Jag anser att det finns en klar jämförelse mellan långtradartrafiken och personbilstrafiken på våra vägar. För båda gäller att de är det lämpligaste transportsättet för vissa transporter och resor, och för båda gäller att en del av trafiken med fördel kan överföras till järnväg. Vad gör man då för att järnvägen skall bli ett attraktivt färdmedel? För fjärrtrafiken är snabbhet och hög servicegrad ganska avgörande och här kan, trots vad som redan gjorts på korta, högfrekventa linjer, mycket mer uträttas. Dessutom behövs en anpassning till marknaden. Dit hör bl.a. charterarrangemang. När jag i januari i år ställde en enkel fråga angående vidgat utnyttjande av tågcharter var kommunikationsministern ganska kallsinnig. Han hänvisade till gällande bestämmelser för SJ och till att det ankom på SJ att medge sådana nedsättningar som är förenliga med SJ:s intresse. Det är i och för sig något som man inte kan invända emot. Men sedan har kommunikationsministern i andra sammanhang, liksom i svaret i dag, uttalat sig mer progressivt och anser att SJ bör pröva lämpliga rabattoch charterarrangemang som bra alternativ till personbil och långlinjebuss. Det är en värdefull uppfordran. Där är vi helt överens. Det där med långlinjebuss tyder på att kommunikationsministern delar min uppfattning att lika väl som en buss går i veckoslutstrafik kan man koppla på låt oss säga en veckoslutsvagn till ett tågsätt för att skapa billiga veckoslutsresor på järnväg. När jag framställde min interpellation stod vi mitt uppe i energikrisen, och då ökade det kollektiva resandet. För att behålla så mycket som möjligt av den nya kundtillströmningen kunde SJ ha prövat sänkning av biljettpriserna i syfte att få ett mått på priselasticiteten för resor med järnväg. Det var avsikten med min interpellation. Men det tåget har så att säga gått nu. Det är riktigt att jag i interpellationen har framfört kritiska synpunkter på den revision av tidtabellerna som SJ gör i samband med växlingen mellan vinteroch sommartidtabellen, och det anser jag mig ha fog för. Jag kan bara hänvisa till gårdagens frågestund, då trafiken i Jämtland berördes. Lyckligtvis har Kungl. Maj:t i det fallet ingripit och bromsat upp de mest anmärkningsvärda indragningarna. Men i år synes SJ åtminstone inom vårt driftdistrikt, Västernorrlands och Jämtlands län, ha gått hårdare fram än någonsin tidigare. Om de från början varslade inskränkningarna i persontrafiken förverkligades skulle väl inom kort praktiskt taget all trafik — för att något överdriva — på järnväg till och från Örnsköldsvik ha upphört. Anslutningslinjerna till stambanorna bör ju betraktas som matarlinjer. Om varje sådan matarlinje som inte bär sina kostnader dras in, minskar så småningom underlaget även på stamlinjerna och leder till att även de linjerna blir förlustbringande. Man kan tala om negativa multiplikatoreffekter. Om man däremot stimulerar trafiken och framför allt tillämpar tider då resandefrekvensen förväntas vara högst, så ökar trafikunderlaget. Jag är självfallet inte främmande för att kostnadstäckningsgraden inte kan bli hur låg som helst och att landsvägsbuss i vissa lägen är ett riktigt alternativ. Men den omprövningen bör inte ske ensidigt från trafikföretaget SJs sida.

Jag noterar med tillfredsställelse att statsrådet anser att kommunernas synpunkter och önskemål i görligaste mån bör beaktas. Slutligen vill jag i det här avsnittet beteckna det som anmärkningsvärt att dessa nedläggningar i år fått en så stor omfattning och att man inte avvaktat resultatet av den trafikpolitiska utredningen. Nu är det så — och detta är en intressant sak — att SJ:s beslut skall kunna överklagas hos Kungl. Maj:t. Men besvärsgången är ganska märklig. SJ underrättar kommunen om sina planer. Kommunen får yttra sig, men den får inte veta vilket beslut driftdistriktet fattar och när det fattas. När kommunen ändå överklagar hos Kungl. Maj:t får den bara besked om att klagoskriften inkommit för sent. Kan kommunikationsministern redogöra för den riktiga beslutsgången i ett sådant här ärende?

Detta spörsmål hade jag tänkt ställa som en enkel fråga, men eftersom jag i går fick veta att statsrådet kommer att vara bortrest vid tiden för nästa frågestund vill jag ta detta tillfälle i akt och framställa frågan. Jag har förståelse för att svaret under de här förhållandena kanske inte kan bli så fullständigt. Självfallet är det den senaste branden invid Laxå som gett mig anledning att nu ställa frågan. Jag har emellertid haft anledning att även tidigare uppmärksamma den här saken, eftersom det årligen uppstår åtskilliga skogsbränder utmed norra stambanan inom Örnsköldsviks kommun. Även om siffrorna inte är direkt jämförbara kan jag nämna att andelen skogsbränder, förorsakade av tjuvbromsning, där är mellan 4 och 5 gånger större än för hela landet. Det kan inte vara normalt att varje år tiotals skogsbränder skall behöva uppstå av den här orsaken. Jag har också en känsla av att frekvensen ökar, och jag undrar i vad mån de längre avstånden mellan kontrollerna eller möjligen inskränkningen av bangårdspersonal kan utgöra orsaken till onödig tjuvbromsning. När det gäller Laxå är det inte första gången järnvägen orsakar brand utmed spåret. En stor brand anställdes även i fjol. Brandchefen i Lindesberg påtalade då förhållandena och hade vissa förslag till förebyggande åtgärder, bl.a. uppställning av vattenfyllda tankvagnar vid de större järnvägsknutarna. Framställningen vitsordades av länsbrandinspektören och gick till statens brandinspektion, som sände skrivelsen till SJ:s centralförvaltning för yttrande. Skrivelsen var daterad den 4 juli 1973. Ännu har inget svar kommit och nya bränder har uppstått. Tyvärr är inte lagen alldeles klar i vad gäller gränsdragningen för ansvaret på det här området. I SFS 1974:80, 14 §, andra stycket läggs ansvaret för att hindra fara för skogsbrand på länsstyrelserna och järnvägsförvaltningen — alltså ett delat ansvar. Det brukar vara svårt med ett sådant, man skyller på varandra. Brandlagen föreskriver att avverkaren och järnvägsförvaltningen ansvarar för undanröjning av risker, dock har järnvägen det yttersta ansvaret. Med hänvisning till vad jag nu senast har sagt vill jag — om statsrådet i dag inte kan avge något svar — be att statsrådet prövar frågan för att se vilka åtgärder som kan vidtas. Herr talman! Efter dessa utflykter ber jag att till slut få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 8 på alla punkter.

Herr talman! Efter de utförliga anföranden som hållits här tidigare av herr Sven Gustafson i Göteborg och herr Sellgren kan jag fatta mig kort och begränsa mig till att kommentera — eventuellt med någon utvikning — det interpellationssvar som har lämnats i dag och som också jag ber att få tacka för. Det var visserligen inte mycket kommunikationsministern hade att säga om de uppslag i syfte att öka tågtrafikens konkurrenskraft som jag framförde i min interpellation. Men trots det kan jag beteckna svaret som positivt, då statsrådet kort och gott ansluter sig till vad i interpellationerna sägs om angelägenheten av att SJ i all möjlig utsträckning genom marknadsoch serviceåtgärder söker stimulera till ett ytterligare utnyttjande av SJs tjänster. För egen del vill jag kraftigt understryka vikten av att så sker. Och det finns onekligen mycket som kan göras, t.ex. för att underlätta att komma till och från tågen för föräldrar med barn och barnvagnar och för handikappade.

Som framgår av interpellationssvaret har tågresandet ökat väsentligt i år. Så sent som i mars låg ökningen kvar vid 27,2 procent. Det måste vara angeläget att få behålla många av dessa nya resenärer och eventuellt locka fler att använda tågen. Det gör man knappast genom att dra in viktiga turer, som SJ vill göra t.ex. på bandelen Ljusdal—Gävle, en åtgärd som jag tidigare har diskuterat med kommunikationsministern. Det är enligt min mening ett felaktigt sätt att möta det ökade intresset för tågresor. Mig förefaller det som om man hade fattat besluten innan man fått erfarenhet av den ökade resebenägenheten. Därför hade jag hoppats att man skulle ha kunnat ompröva besluten i det nya läget. Statsrådet tar upp den problematiken på s. 5 i interpellationssvaret, där det heter: ”Det förutsätts emellertid, att SJ i frågor av någon betydelse” — frågor som gäller indragningar — ”har samråd med berörda regionala och lokala intressenter. Framförda synpunkter och önskemål bör därvid givetvis i möjlig mån beaktas.” Jag tycker precis som kommunikationsministern, men från SJ:s sida bryr man sig inte om att söka sådant samråd. Det tycker jag är i högsta grad beklagligt. Erfarenheterna visar att man lyssnar mycket dåligt. I det angivna exemplet har vi från berörda kommuners sida uppvaktat SJ och genom riksdagsmännen skrivit till kommunikationsministern. Vi har vidtagit alla de åtgärder som vi har trott vara möjliga men har ändå inte fått våra synpunkter och önskemål beaktade. Därför menar jag att verkligheten inte stämmer med det svar som vi här har fått. Då vi vet vilken stor betydelse tillgången på goda kommunikationer har för en bygds utveckling, ser vi mycket allvarligt på varje försämring. Det gäller särskilt sådana områden som är i behov av stöd, såsom fallet är med Ljusdal. Då blir sådana här försämringar verkligt allvarliga enligt min mening. Jag uppfattade statsrådet så förra gången när vi diskuterade här i kammaren att han delade mina synpunkter. Han uttalade nämligen då avslutningsvis att målsättningen bör vara att den totala trafikförsörjningen inom regionen inte försämras. Det är just vad vi vill, nämligen att man skall nå upp till den målsättningen. Men det tycks inte SJ ta fasta på. Har jag fattat statsrådet rätt när jag anser mig förstå att han delar mina synpunkter? Det finns för övrigt andra underligheter att påtala i fråga om servicen på bandelen Ljusdal—Gävle. Om man skall resa från Ockelbo norrut till t.ex. Ljusdal får man först resa ca 5 mil söderut till Gävle för att där invänta lämplig tågförbindelse norrut och sedan resa tillbaka till Ockelbo. Det må vara hänt, och SJ tycker väl att det här är en fin lösning, men då tänker man inte alls på den tidsförlust som den resande gör. Det är dock mellan 1,5 och 2 timmar som går bort alldeles i onödan — och detta därför att inte norrgående tåg gör uppehåll i Ockelbo. Jag stod där en lördagsmorgon i vintras och väntade på rälsbussen, som skulle föra mig till Gävle där jag skulle gå ombord på ett tåg och resa tillbaka till Ockelbo och vidare till Ljusdal. Jag kunde konstatera att väntsalen var stängd, och när jag stod där ute i blåsten och kylan tillsammans med några ungdomar och ett äldre par, som kommit till stationen från någon utby i socknen med taxi, fick jag veta att väntsalen alltid var stängd på lördagar och söndagar. Självklart prisade varken jag eller någon annan resenär från Ockelbo SJ:s service. Nog kunde den vara bättre än så.

Gammalt och litet schabbigt vagnmaterial i båda riktningarna. Därtill bitvis dålig räls som milt sagt störde sömnen. Och på hemvägen ingen restaurantvagn förrän i Hallsberg, fem timmar efter avresan.” Och han tillägger: ”SJ borde kunna göra åtskilligt för att göra tågen ännu mer attraktiva. Det finns numera ingen teknisk anledning att inte ha rikstelefon på tågen. Och några arbetskupéer, där man utan att störa medpassagerare kan arbeta med skrivmaskin eller diktafon, borde man också kunna kosta på. Antagligen behövs det inte mer för att SJ skall få tillbaka bra många av oss rutinmässigt flygande portföljbärare.” Så långt ifrågavarande tågresenär och så långt några exempel på åtgärder som kan tänkas påverka antalet tågresenärer. Det finns säkert väldigt mycket att göra på detta området, om man bara sätter till klutarna. I min interpellation pekar jag på möjligheten att genom enkäter fånga upp inte minst de nytillkomna resenärernas synpunkter och förslag till förbättringar beträffande tågtrafiken och behovet av förbättrad service i syfte att göra tågresor så konkurrenskraftiga som möjligt. Det är ett väsentligt samhällsintresse att tågresandet återtar en större del av persontrafiken från privatbilismen. De siffror som statsrådet gav här tidigare visar klart att det finns utrymme för en sådan satsning. Privatbilismen svarar för en så oerhört stor del av trafiken att det finns all anledning att satsa hårdare på den kollektiva trafiken, som är mindre energikrävande, mera miljövänlig och mer trafiksäker. Men skall det kunna ske behövs det också enligt min mening en större satsning på marknadsföringen, en marknadsföring som bygger på erfarenheter från marknadsundersökningar angående allmänhetens behov och önskemål. Jag tror det är mycket viktigt att satsa hårdare på marknadsföringen. Såvitt jag förstår finns här utrymme för väsentligt ökade insatser från SJ:s sida till gagn för allmänheten och till ett bättre utnyttjande av SJ:s resurser. Låt mig tillägga, att jag med vad jag har sagt inte vill underskatta de ansträngningar som redan gjorts och görs, men jag finner det angeläget att med ökade insatser göra kollektivtrafiken attraktiv i konkurrens med privatbilismen. Till sist bara en ny fråga till kommunikationsministern: Avser statsrådet att ta några initiativ i den riktning som jag här angett när det gäller förbättrad service och en effektivare marknadsföring, allt i syfte att göra järnvägstrafiken mera konkurrenskraftig?

Herr talman! Bara några kommentarer till herrar Sellgrens och Westbergs i Ljusdal inlägg. Herr Sellgren tog upp en helt ny fråga, och av naturliga skäl är det svårt för mig att svara på den. Det gällde de nyligen timade skogsbränderna i anslutning till järnväg, som väl bl.a. är en följd av den starka torka vi för närvarande har i hela landet. Men oavsett deras orsaker är dessa skogsbränder naturligtvis ett allvarligt problem. Utan att gå in i någon detaljdiskussion vill jag klargöra att det är ett allmänt intresse att man på allt sätt i samarbete mellan de instanser som är ansvariga för detta försöker uppnå bästa möjliga beredskap. Jag är inte insatt i rutinerna och ansvarsfördelningen på området just nu, och jag skall därför nöja mig för dagen med det sagda. Det bör i annat sammanhang kunna finnas anledning för herr Sellgren och mig att diskutera detaljerna. Sedan var det fråga om rutinerna i samband med inskränkningar i trafiken. Herr Sellgren var litet överraskad över att man i det speciella fall som han tog upp, nämligen av SJ föreslagna inskränkningar i trafiken inom Västernorrlands län, Örnsköldsvikområdet och Jämtlands län, hade haft svårigheter att få besked om gången i ärendet sett ur kommunernas synvinkel. Det är angeläget att förklara att det finns fastlagda rutiner för detta. Då dessa bestämmelser inte är allmänt gods må det dock vara förlåtligt om man inte känner till dem. Redan i september månad 1969 meddelade jag i kungl. beslut regler för rutiner i detta sammanhang. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att läsa upp dessa rutiner utan vill bara konstatera att vi i september 1969 med ändring av vad som hade gällt tidigare beslutade om vissa bestämda data under året när sådana frågor skulle handläggas i olika instanser. Senast den 1 oktober skall enligt dessa regler SJ:s distriktschef underrätta berörd kommun. På den tiden genomförde man tidtabellsförändringar i maj månad. Sedan dess har en förändring skett, så att tidtabellsändringarna nu kommer en månad senare. Kvar står emellertid att SJ senast den 1 oktober skall underrätta berörd kommuns styrelse om preliminärt beslut om nedläggning av järnvägsanstalt. Sedan den 1 november skall kommun, om den med hänsyn till trafikförsörjningen vill att denna järnvägsanstalt skall behållas, göra framställning härom till Konungen. Senast den 15 november skall SJ:s driftdistriktschef lämna centralförvaltningen erforderliga uppgifter om trafikomfattningen osv. Den 1 februari skall Kungl. Maj:t fatta beslut och vid tidtabellskiftet i maj skall man enligt 1969 års förhållanden kunna genomföra nedläggningen, om så beslutas, eller icke genomföra den om Konungen anser att så icke skall ske. Sedermera har dessa regler, som alltså gällde total nedläggning av järnvägsanstalt, också kommit att utvidgas till fråga om nedläggning av visst trafikslag på järnvägsanstalt eller i anslutning till järnvägsanstalt. Till yttermera visso har Kommunförbundet i cirkulär till kommunerna, daterat den 11 oktober 1973, meddelat dessa regler. Så sent som i oktober i fjol har Kommunförbundet hos samtliga kommuner i landet påmint om dessa data. Det har således gjorts försök från olika håll att hålla kommunerna underrättade om vad som gäller i fråga om dessa rutiner. Man kan vidare naturligtvis, som herr Sellgren och även herr Westberg i Ljusdal, ha delade meningar om eller var SJ:s service bör börja och sluta eller om vilken omfattning den skall ha. I mitt interpellationssvar har jag ändå tillåtit mig konstatera att vi för närvarande, med all respekt för att man inte kan veta om denna trend är bestående, ser en ljusning när det gäller utnyttjandet av SJs tjänster. Det gäller inte bara på personområdet, som vi nu diskuterar, utan lika mycket på godsområdet. Det är väl ändå ett argument som tillsammantaget bör kunna användas i den fortsatta diskussionen för att ytterligare öka SJ:s attraktivitet gentemot människorna. Herr Westberg i Ljusdal påminner om att han tillsammans med några riksdagsmän på Gävleborgsbänken har skrivit till mig — och även uppvaktat mig — i frågor som rör regionala tågförbindelser i området. Jag beklagar att jag ännu inte har haft möjlighet att besvara skrivelsen. Med herr Westbergs tillåtelse skall jag inte gå närmare in på det här ärendet utan vill bara tala om, att jag för närvarande är i färd med att utarbeta ett så långt möjligt detaljerat svar på denna skrivelse, vilket kommer att tillställas alla de riksdagsledamöter som har undertecknat den. Marknadsföringen vid SJ är naturligtvis oerhört viktig och jag tar upp den också därför att den finns med som en väsentlig punkt i de direktiv som trafikpolitiska utredningen har fått sig förelagda. I klartext anges där att utredningen skall pröva marknadsoch serviceförutsättningarna vid SJ. Bortsett från att man skall pröva taxesättningen, som också har nämnts tidigare i dag, skall man alltså gå in på marknadsföringsfrågan och se vad som där kan åstadkommas. Jag är alldeles säker på att man i den diskussionen kommer in på frågor av den typ som herr Westberg i Ljusdal nyss tog upp. Naturligtvis måste man diskutera möjligheterna att ge tågresenärer service av det slag som herr Westberg har framfört exempel på. Utöver detta finns väl för mig inte mycket att tillägga. Jag tror att vi ändå kan vara överens på många punkter, bl.a. om att vi har ett trafikpolitiskt klimat i landet som, lyckligt nog, nu pekar i riktning mot större förståelse för användning av de kollektiva trafikmedlen. Kan vi bara manövrera det utredningsarbete som är i gång i riktning mot enighet i huvudfrågorna, är jag övertygad om att vi om ett par år med ännu större optimism skall kunna diskutera kollektivtrafikens framtid.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det svar han gav mig på några av de frågor jag ställde. Särskilt glädjande var det positiva beskedet i anslutning till sista delen av mitt inlägg, alltså i fråga om skogsbränder förorsakade av gnistbildning från tågen. När det gäller de fastlagda rutinerna i samband med nedläggningar eller inskränkningar av järnvägstrafiken noterar jag med intresse att de här reglerna finns.

Jag skulle gärna vilja ha en precisering på den punkten.
Herr talman! Jag vill bara helt kort tacka för de ytterligare upplysningar som kommunikationsministern här lämnade. Också jag beklagar att svaret på vår skrivelse inte har kommit ännu, men jag hälsar med tillfredsställelse att det nu är under utarbetande och snart skall lämnas. Jag hoppas bara att det är positivt och kan driva utvecklingen framåt. När det gäller marknadsföringen är vi tydligen av precis samma mening: den bör kunna byggas ut. Jag strök för min del under att den bör bygga på marknadsundersökningar, där man tar reda på allmänhetens behov och önskemål, så att man får en marknadsföring som verkligen går hem. Det tror jag det finns förutsättningar för, om man sköter den på det sätt som jag här nämnde. Till sist vill jag säga att jag med stort intresse ser fram emot den tidpunkt då vi skall få diskutera en ny trafikpolitik. Det är mycket länge sedan vi upptäckte att 1963 års trafikbeslut inte var det goda beslut, som många trodde, när det togs, utan att vi har anledning att lösa trafikpolitikens frågor i ett väsentligt vidare sammanhang än som gjordes den gången. Jag hoppas att vi, när vi får diskutera detta på nytt, skall kunna nå enighet om ett beslut som bättre motsvarar de behov som föreligger.
Herr talman! Jag skall bara ge ett kompletterande svar till herr Sellgren rörande handläggningsordningen. Vad jag sade var alltså att vad nu gäller är följande: Senast den 1 oktober: SJ:s driftdistriktschef underrättar berörd kommuns styrelse om nedläggning av järnvägsanstalt vi tidtabellsskiftet i maj påföljande år. Det blir alltså nu juni, men det var fråga om maj när detta skrevs. Senast den 1 november: Kommun som med hänsyn till trafikförsörjningen vill att ogynnsam järnvägsanstalt skall bibehållas kan göra framställning härom till Kungl. Maj:t. Kommunen förutsetts sända avskrift av denna framställning till SJ:s driftdistriktschef. I klartext således: Kommun kan en månad efter det att SJ har meddelat sina avsikter överklaga till Kungl. Maj:t.

Herr talman! Jag förmodar att kammarens ledamöter så här på fredagseftermiddagen hellre önskar utnyttja de kollektiva trafikmedlen än sitta här i kammaren och diskutera desamma. Med hänsyn till detta skall jag för min del avstå från att beröra trafikpolitiken i stort. Andra talare har ju här berört trafikpolitiken både i längre och kortare perspektiv. Nu är det väl i alla fall de små objekten som var för sig och tillsammans utgör grunden för de förbättrade kommunikationer och transporter som vi alla eftersträvar. Jag skall här endast ta upp en motion, 1974:491 angående upprustning av hamnanläggningen i Hargshamn, som jag tillsammans med Arne Gadd, Birgitta Dahl och Hans Alsén har väckt. Det kan väl tyckas vara en rent lokal fråga, men den har faktiskt stor betydelse för näringslivsutvecklingen i hela denna region, som berör såväl Uppsala som Stockholms län. När SJ för en del år sedan övertog Dannemora—Hargs järnväg och därmed även hamnen, så fanns i Hargshamn en hel del båttrafik. Jag tänker då inte på utskeppningen av Dannemoramalmen som på senare år kommit att omfatta allt större tonnage genom gruvbolagets satsning på en helt ny malmhamn, bestående av kaj, utlastningsanordning och upplagsplats. Jag avser den lastning och lossning av skogsprodukter, trävaror, vägsalt m.m. som tidigare förekom. Hamnens nye ägare SJ underhöll dock inte kajanläggningen där båtarna lade till; den fick förfalla och slutligen togs resterna av den gamla träkajen helt bort. Jag tycker det är synd att så skedde, då denna förnämliga statliga djuphamn på ostkusten borde utvecklas mera effektivt. Även om SJ inte har så stort intresse av att driva hamnen så tycks det regionala och kommunala intresset vara desto större. En del industriföretag har också sagt att de tänker använda hamnen om den iståndsätts igen. Även ett militärt intresse lär finnas av en ordentlig kaj i Hargshamn. I förslaget till regional trafikplan säger länstyrelsen att hamnen har de bästa förutsättningar att utvecklas och att det finns flera faktorer som pekar på detta. Bl. a. framhålls möjligheten till returfrakt av tackjärn med malmbåtarna från Finland. Tillgången till normalspårig järnväg inom hamnområdet gör också att man skulle kunna överväga att använda hamnen som färjeläge för järnvägsfärjetrafiken på Finland. Vid en uppvaktning för trafikutskottet har representanter för landstinget och Östhammars kommun framhållit det angelägna i en upprustning av hamnen. Man kan därför gott säga att det är ett länsintresse att det sker något i Hargshamn. Det skulle kunna medverka till att näringslivet i detta område utvecklades i gynnsam riktning. Dessutom finns det skäl för att denna utbyggnad kommer till stånd snart. Dels skall en ny bredspårig järnväg byggas mellan Hallstavik och Hargshamn — åt andra hållet till Örbyhus har man tidigare bredspårig förbindelse med stambanan —, dels finns det långt komna planer på att göra Hargshamn till en oljehamn. Företaget SENTAB avser nämligen att bygga ett bergrum där för förvaring av olja. Man har talat om ett upplag på 300 000 kubikmeter men med möjligheter till ett utrymme för upp till 500 000 kubikmeter. Bland intressenterna i detta projekt är överstyrelsen för ekonomiskt försvar som, om projektet kommer till stånd, för statens räkning skulle beredskapslagra 100 000 kubikmeter olja där. Det skulle i så fall bli avsevärda mängder sten som sprängs loss — stenmassor som med fördel skulle kunna användas för utfyllnad i hamnen och för återuppbyggnad av en ordentlig kaj för fartyg med ett djupgående på 6,5—7 meter. Trafikutskottet har behandlat vår motion i, som jag tycker, positiv anda och uttalar att från vederbörande kommunala och regionala organs sida förhandlingar lämpligen bör upptas med SJ om en upprustning av hamnanläggningen. Det är dock så många olika intressen i det här eventuella projektet att jag undrar om inte för samordningens skull regeringen genom kommunikationsdepartementet borde komma in i bilden redan från början. Jag förutsätter att utskottets skrivning inte omöjliggör detta. Sedan kan man väl tänka sig att hamnen byggs ut som beredskapsarbete i anslutning till järnvägsbygget som också kommer att utföras i AMS s regi. å Jag kan omtala att länsstyrelsen i Uppsala län vid ett sammanträde i går beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för en utökad 'hamnverksamhet i Hargshamn. Resultatet av den utredningen bör, tycker jag, ge ett gott underlag för de förhandlingar om en upprustning som jag i och med dagens beslut hoppas snart kommer till stånd. Jag vill till sist bara understryka att det inte är meningen att göra Hargshamn till någon konkurrerande storhamn. Vad som behövs är en ordentlig kaj om 50—60 meters längd för att möjliggöra för industrier, skogsföretag och myndigheter att utnyttja sjötransporter för sina behov. Jag tror att det blir en positiv lösning av detta problem, och en sådan kommer att hälsas med stor tillfredsställelse i hela Roslagen.

Herr talman! Enligt utskottsmajoritetens mening är det alldeles klart att järnvägarna även i framtiden måste spela en betydande roll för både godsoch persontransporter. Även miljöhänsyn och trafiksäkerhetsskäl liksom nödvändigheten av en mera energisnål trafik gör det nödvändigt att järnvägstrafiken stimuleras. Taxepolitiken måste bedrivas med tanke på att öka och vidmakthålla järnvägstrafiken, och vidare måste SJ över huvud taget försöka göra sin del av den kollektiva trafiken mera attraktiv och bättre anpassad till trafikanternas önskemål. Utskottsmajoriteten anser att framför allt när det gäller transporter över längre avstånd måste SJ:s konkurrenskraft förstärkas. För närvarande är dock inte SJs transportservice i olika avseenden av den kvalitet som kunderna kräver. Det är nu väsentligt att riksdagen gör ett klarläggande uttalande om järnvägens roll i framtiden, och det gör utskottsmajoriteten i sin skrivning. Det är angeläget att förtroendet för det här transportföretaget är orubbligt inom näringslivet och bland den befolkning som berörs. Nedläggning av järnvägar och indragningar av stationer leder alldeles klart till att förtroendet för SJ minskar ute bland de människor som har att planera transporter och fatta beslut om investeringar i näringslivet och i övrigt samhällsbyggande. Men trots detta förekommer det alltjämt att järnvägar läggs ner och stationer avbemannas. Kungl. Maj:t har t.o.m. medgivit upprivandet av en järnväg, nämligen den mellan Sågen och Vika i Dalarna. Där har dock utskottet enigt sagt ifrån att det medgivandet till SJ bör återkallas. Avbemanningen av stationer fortgår dock alltjämt, och vi hörde i går kommunikationsministern uttala att man inte kan bibehålla bemanningen på stationer där trafiken blir alltför låg. Men å andra sidan är det ju på det sättet att när stationen nedrustas försämras förutsättningarna för ett näringsliv i området, och därmed förstärker man den onda cirkeln för den bygden. Järnvägens roll bör i högre grad komma in som ett led i regionalpolitiken. Vi menar att det nu måste sägas ifrån att avsikten är att i allt väsentligt och på längre sikt bibehålla järnvägen. I annat fall hindras en långsiktig industriell och regionalpolitisk planering. I detta sammanhang skulle det vara frestande att gå in på vilka åtgärder som SJ vidtagit för att stärka sin konkurrenskraft — eller vilka åtgärder man har underlåtit att vidta — men eftersom dagens debatt i hög grad har rört sig om det skall jag här gå förbi den frågan. I stället vill jag säga något om taxorna, framför allt då i vad gäller stödbanenätet. I taxeavseende har försämringar inträtt. Jag kan här bara nämna det s.k. samåkningsavtalet mellan SJ och postverket på inlandsbanan, vilket trots pågående trafikplanering har avbrutits. Jag ställde i början av året en fråga till kommunikationsministern om den saken, och han lovade då att ta upp frågan med SJ. Det verkade då som om kommunikationsministern ansåg att brytningen av samarbetsavtalet var felaktig, och jag hyser fortfarande förhoppning om att kommunikationsministern skall åstadkomma ett återinförande av avtalet. Vidare har man fortfarande kvar den s.k. snittaxan, som innebär att avgiften vid kombinerade tågoch bussresor beräknas på varje färdmedels färdsträcka för sig. Målsättningen måste vara en enhetlig taxeberäkning, oavsett om buss eller tåg kommer till användning. Och för oss är det ett framträdande jämlikhetskrav att alla, oavsett hur de bor i förhållande till olika kommunikationer, skall kunna resa på något så när lika villkor. Riksdagens trafikutskott har tidigare riktat uppmärksamheten på den här frågan, och utskottet fann då att det var otillfredsställande med detta system. Men några åtgärder i syfte att efterkomma riksdagens krav har vad jag vet inte vidtagits. Vår grundläggande mening är sålunda att järnvägarna även i framtiden måste spela en betydande roll för både godsoch persontransporter, och det är viktigt att tilltron till järnvägen grundmuras. I annat fall hindras en långsiktig industriell och regionalpolitisk planering. Det är mot den bakgrunden som de norrländska centerriksdagsmännen även i år har väckt en motion med krav på upprustning av inlandsbanan för att göra den till en ryggrad i inlandets kommunikationer. När inlandsbanan byggdes var ju avsikten att skapa mera jämbördiga förhållanden för inlandet jämfört med landet i övrigt. I motionen föreslår vi att riksdagen anhåller om skyndsam utredning rörande upprustning av inlandsbanan som en stamlinje i ett kommunikationssystem för inlandet. Ett enigt utskott ansluter sig till detta förslag. I motionen om inlandsbanan föreslogs också att omedelbara åtgärder för upprustning av inlandsbanan i avvaktan på utredningens mera definitiva resultat skulle vidtas. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till det förslaget och yrkat bifall till motionen. I den socialdemokratiska reservationen understryker man också att erforderliga upprustningar för att hålla inlandsbanan intakt bör komma till stånd, men man avstyrker motionen. Det måste förutsättas att reservanterna anser att det är bra som det nu är, att SJ gör tillräckligt på inlandsbanan och att detta är skälet till att reservanterna avstyrker motionen. Det är beklagligt. En upprustning av inlandsbanan har så stor betydelse när det gäller att skapa tilltro till järnvägen och till möjligheterna till utveckling i de bygder som berörs, att denna samhälleliga investering måste komma till stånd.

vägbyggandet skulle tas. Jag tycker att kommunikationsministern gör rätt i att gå till herr Dahlgren för att få reda på det. Det är säkert en praktisk och resultatgivande väg. Fortsätt med det! Det är annars ovanligt att regeringen måste fråga oppositionen, men den ekonomiska politiken har väl varit sådan att det är nödvändigt. Nu hade herr Dahlgren inte rätt till ytterligare replik och kunde därför inte svara. Jag är nästan förvissad om att han, om han hade haft det, skulle ha svarat: Varför inte ta en del av pengarna från anslagen till följdinvesteringar i samband med Öresundsbrons byggande! Där finns en del pengar att ta. — Jag gissar att herr Dahlgren skulle ha kunnat svara så.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
Herr talman! Det är intressant att höra herr Stjernström säga att kommunikationsministern för att få pengar till väginvesteringar i Sverige skall ta av anslagen till följdinvesteringar i samband med Öresundsförbindelsen, som riksdagen med överväldigande majoritet har fattat beslut om. Det är väl på gränsen till vad man aldrig trodde att man skulle få höra i denna kammare. Kommunikationsministern skall alltså i strid med ett riksdagsbeslut, som fattats med mycket stor majoritet, om ett avtal med vårt södra grannland ta de pengar som anslagits till Öresundsförbindelserna och använda dem för helt andra investeringsändamål. Får jag be herr Stjernström att tala om vilken respekt han i så fall har för riksdagens beslut.
Herr talman! Kommunikationsministern har i vissa fall, tycker jag, inte följt riksdagens beslut — jag tänker då på snittaxan. Därför tycker jag att det skulle vara möjligt att följa reservanternas linje när det gällde Öresundsbron. Vi förbehåller oss rätten att ha vår åsikt även i fortsättningen, herr kommunikationsminister!
Herr talman! Det är nog ändå nödvändigt att herr Stjernström ger oss ett klart besked, om han menar att kommunikationsministern, trots att riksdagen med stor majoritet beslutat att anta propositionen om Öresundsförbindelserna, skall ta pengar från det anslag som riksdagen därmed beviljat och överföra dem till ett helt annat ändamål. Jag fordrar att herr Stjernström i rättvisans och ärlighetens namn ger ett svar på den frågan. Skall kommunikationsministern till väginvesteringarna ta av pengar som riksdagen anslagit för andra ändamål — ja eller nej?
Herr talman! Om kommunikationsministern skulle vilja påverka riksdagsmajoriteten att följa centerns förslag, så skulle han förmodligen ha riktigt goda möjligheter att lyckas — det är jag alldeles övertygad om. Försök med det, herr kommunikationsminister!
Herr talman! Kommentarer är överflödiga.

Herr talman! Det har skett en betydande upprustning av olika lokaler där människorna vistas. Ett område där utvecklingen i detta hänseende släpat efter är järnvägsstationerna. Vissa stationshus och väntsalar torde tyvärr framgångsrikt kunna tävla om att vara den fulaste och mest otrivsamma anläggningen på sina respektive orter. Den resande allmänheten får tillbringa väntetider i en väntsal med mörka kakelplattor på väggarna och soffor i trista färger. Denna miljö är inte särskilt stimulerande eller smickrande för SJ. Nog vore det betydligt trevligare att vänta på tåg i en ljus lokal med glada färger och möbler och kanske t.o.m. ett och annat konstverk. I motionen 1414 har min partikamrat herr Magnusson i Kristinehamn och jag tagit upp dessa frågor. De är säkert inte huvudfrågor i dagens trafikpolitik, men de saknar inte heller betydelse. Järnvägsstationen fyller ofta uppgiften som samlingspunkt för människorna på orten. Det är inte bara den resande allmänheten som berörs. Järnvägsstationen betraktas som en central plats, till vilken många andra inrättningar och aktiviteter knutits. Även för de anställda vid SJ är det angeläget att arbetslokalerna förbättras. En välbehövlig upprustning av SJ:s stationshus bör enligt vår mening kunna ske utan alltför penningkrävande insatser. Detta borde också kunna vara projekt för arbetsmarknadspolitiska insatser, lämpliga för att skapa sysselsättningstillfällen. Vi anser att riksdagen skulle kunna uttala något till regeringen i denna fråga. Trafikutskottet finner det i och för sig önskvärt att järnvägsstationerna upprustas och får en tidsenligare gestaltning. Det fattas bara annat. Även trafikutskottets ledamöter är tågresenärer och måste ofta komma i kontakt med trista järnvägsstationer och väntsalar. Utskottet förutsätter dock att SJ i sin fortlöpande investeringsplanering och sina årliga anslagsframställningar beaktar behovet. Som motionär förutsätter jag att utskottet har andra skäl för sina förhoppningar än de som hittills varit gällande. Om behovet beaktats tidigare hade vi inte haft så många trista väntsalar i vårt land som vi har. Utskottets skrivning får väl tolkas så att man hyser förväntningar om en bättre tingens ordning i fortsättningen. Jag skall, herr talman, inte framställa något annat yrkande än utskottets, men jag vill ändå säga att det finns skäl att uppmärksamt följa denna fråga och komma igen om inget positivt sker. Den andra frågan som vi tagit upp i motionen 1414 gäller behovet av att bidraget till icke lönsamma järnvägsanstalter väsentligt uppjusteras i kommande budgetförslag. Detta är en från servicesynpunkt synnerligen angelägen fråga. Det finns gott om exempel på hur servicen vid järnvägsstationerna försämrats. Det kan vara fråga om indragen be En särskild aktion har varit i gång till förmån för Backe station, som SJ planerar att avbemanna. Det snäva lönsamhetstänkandet som SJ ledningen därvidlag åberopat har samma aktualitet för en rad stationer runt om i landet. I annat sammanhang har jag exempelvis haft anledning att ta upp den försämrade servicen i södra Östergötland och i norra Kalmar län. Enligt vår mening har helt otillräckliga anslag utgått för bibehållande av icke lönsamma järnvägsanstalter. Ett årligt belopp av 100 000 kronor räcker naturligtvis inte långt. Det kan också ifrågasättas om man ute i kommunerna ens haft kännedom om dessa begränsade möjligheter att motverka personalindragningar på stationerna. Utskottet förutsätter att medelsbehovet kommer att beaktas i de årliga anslagsframställningarna. Även här kommer det att visa sig om utskottets optimism är välgrundad eller om insatserna även framdeles skall ha samma blygsamma omfattning. Jag avstår från att framställa något yrkande, men jag vill herr talman, anföra att frågan är av den betydelsen för servicen till allmänheten att det verkligen måste bli fråga om ordentliga satsningar.

Herr talman! Om trafikpolitiken i stort har det från socialdemokratiskt håll redan sagts hur vi vill att det framtida transportväsendet skall utformas och vad vi vill prioritera i utredningsarbetet för att få till stånd en anpassning mellan reformarbetet på många andra områden i sam hällslivet och behovet av resor och transporter för människor och näringsliv. Det behöver jag nu inte repetera. Men borgerliga ledamöter av utskottet har här gjort några uttalanden som jag inte kan underlåta att kommentera. Först sade utskottets ordförande Sven Gustafson i Göteborg att vi på socialdemokratiskt håll på grund av det nuvarande parlamentariska läget varit med om att, som han uttryckte sig, på ett märkbart sätt visa välvilligt tillmötesgående mot oppositionen. Herr Gustafson hade t.o.m. räknat ut detta i siffror. Det verkade som om det var herr Gustafson — som för övrigt själv utgör halva folkpartiets representation i utskottet — som avgjorde vad utskottets betänkande skulle innehålla. Men strax därefter kritiserades vi socialdemokrater för att vi skulle ha varit alldeles omedgörliga i utskottet, och det sades att den borgerliga majoriteten hade fått gå ifrån många av sina motionskrav för att undvika ett antal reservationer. Mot den bakgrunden stämmer inte det som herr Gustafson sade i början av sitt anförande: vi kan ju inte ha varit både medgörliga och omedgörliga på samma gång! Men kanske överskattade herr Gustafson sin och övriga borgerliga ledamöters makt och inflytande på besluten, som han talade om i början av inlägget. Vidare påstod herr Gustafson — jag säger påstod och inte insinuerade — att vi socialdemokrater i utskottet var dåligt skrivkunniga och dessutom utan egen redovisad uppfattning, varför vi skulle ha presenterat en reservation som var skriven i ett annat hus inte långt härifrån. Jag tror på goda grunder inte att herr Gustafson menade något tidningshus eller Böndernas hus, utan det torde ha varit kanslihuset som avsågs. Det skulle alltså vara åsikter som satts på pränt därstädes som vi skulle ha presenterat i utskottet. Detta var inte särskilt sympatiskt sagt, herr Gustafson, men man vänjer sig! Men sedan sade herr Gustafsons vapendragare från centerpartiet att uppfattningar som departement och kommunikationsminister hyser och har fört fram vid olika tillfällen stämmer mycket bättre överens med den borgerliga utskottsmajoritetens uppfattning än med de socialdemokratiska reservanternas. I utskottsbetänkandet har centerpartister, folkpartister och moderater talat om att det behövs planering och samordning mellan trafikgrenar. När det gäller åsikterna om den socialdemokratiska utskottsminoritetens syn på trafikpolitiken kunde ni kanske träna sådan samordning och försöka få en enig uppfattning! Det skär sig väl mycket nu i era uppfattningar och bedömningar. Detaljer i trafikfrågor såsom de har framförts i vissa icke partimotioner utan i enskilda motioner brukar kunna behandlas i utskotten med utgångspunkt från vad som redan konkret pågår i form av utredningsarbete eller åtgärder som redan vidtagits. Kanske motioner kan avslås därför att de är rent omöjliga. Vad jag menar är att man i sådana fall kan diskutera och förhandla om bifall, skrivelser till Kungl. Maj:t, s.k. positiv skrivning eller blankt avslag. Herr Gustafson säger att vi på socialdemokratiskt håll inte velat diskutera trafikpolitikens huvudinriktning och dess idéinnehåll. Det är så, herr Gustafson, att om huvudinriktning och idéer förhandlar vi inte. Där vill vi slippa kompromisser. Det kanske är fel av mig att tro att ni resonerar likadant. Eller finns det ingen centerparti-, folkpartieller mitteninriktning eller idé om hur trafikpolitikens huvuddrag skall se ut? Bedömer man den i stället som en mängd mer eller mindre fast eller löst sammanhängande detaljer? Då förstår jag varför ni sätter upp ett förvånat ansikte när vi för vår del utan kompromiss vill visa vår viljeinriktning. I första stycket på s. 10 i betänkandet har mitten — och tydligen också moderata samlingspartiet — presenterat en borgerlig grunduppfattning om vad man kallar den integrerade trafikpolitiken. Det är ett mycket intressant aktstycke — inte därför att det är i sak klarläggande utan därför att det uttrycker en ”enig” borgerlig uppfattning som kan bli rättesnöret för trafikpolitiken här i landet. Men det blir i så fall ett rättesnöre med många bukter, öglor och knopar. Ni säger att trafikpolitiken skall bli effektiv men utan regleringar. I stället för regleringar skall det bli en prissättning med hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna. Detta säger ni nu, när ni torde känna till att vägkostnadsutredningen under mer än tio år har försökt lösa frågan om de samhällsekonomiska kostnaderna. Hur det arbetet har gått vet ni också. Ni vill samtidigt för hela samhället — då inkluderas både godsoch persontrafik — skapa en trafikapparat som baseras på konkurrens mellan trafik medlen. Det är en deklaration om ett orubbligt fasthållande vid 1963 års beslut, även om det nu utbyggs med vidhängande formuleringar som ”i möjligaste mån” eller ”med tillbörligt beaktande”. 1972 års trafikpolitiska utredning tillkom för att anpassa trafikpolitiken till nutidens och framtidens krav. 1963 års beslut skall ersättas med någonting annat. Men vad den borgerliga majoriteten vill framkommer rätt tydligt. Genom att ösa på mer direktiv och fler arbetsuppgifter fördröjs trafikpolitiska utredningen. Därmed förlängs 1963 års beslut och vi får leva med det ännu många år. Det vill vi för vår del undvika.
Herr talman! När jag gjorde en redovisning av vad utskottet hade åstadkommit i fråga om gemensamma skrivningar på grundval av motioner var jag mycket angelägen att säga, att det parlamentariska läget har stimulerat samtliga partier till att försöka få samlande lösningar. Jag tycker att det är värdefullt att vi har kunnat göra det. Sedan tar också herr Rosqvist upp uttalandet på s. 10. Han har tydligen inte alls lyssnat på den debatt som vi har fört tidigare här. Det som skiljer uttalandet från 1963 års trafikbeslut är ju att vi menar att man skall ta hänsyn till de samhällsekonomiska kostnaderna. Men, säger herr Rosqvist, det går inte; vägkostnadsutredningen har ju arbetat så många år och inte lyckats med det. Direktiven för den trafikpolitiska utredningen går dock ut från att man i stället för att ha rent företagsekonomiska kalkyler skall ha samhällsekonomiska kalkyler. Om herr Rosqvists uttalande står fast skulle det innebära att trafikpolitiska utredningen i stort sett kunde lägga ned sitt arbete. Det kan väl rimligen inte vara meningen?
Herr talman! I vad gäller trafikpolitikens inriktning och hänsynstagandet till de sam hällsekonomiska kostnaderna vill jag poängtera att i den skrivning som ni har presenterat för riksdagen blandar ni ihop de samhällsekonomiska kostnaderna med konkurrens och med en ren marknadsekonomi. Det är det som vi för vår del vill försöka komma bort från. Vi vill finna nya vägar för att lösa transportoch kommunikationsproblemen.